Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att erinra om den politiska enighet som i riksdagen har rått om de invandrarpolitiska frågorna, en enighet som jag själv har fäst väldigt stor vikt vid och som jag vet att många invandrare har sett som ett stöd. Ganska många invandrare var oroliga för vad som skulle ske när vi fick regimskiftet 1976. Jag var en av dem som då kunde konstatera, att de beslut som vi hade fattat i riksdagen om riktlinjerna för invandrarpolitiken hade vi varit eniga om. Det talade jag om för många invandrare. Vad jag sade här tidigare, Filip Fridolfsson, var inte avsett som ett grovt påhopp på moderata samlingspartiet eller som en beskyllning mot er för att vara invandrarfientliga. Vad jag gjorde var att visa fram exempel på att medlemmar i moderata samlingspartiets ungdomsförbund försöker värva röster på det invandrarhat och den invandrarfientlighet som vi alla i denna kammare vet tyvärr existerar i det svenska samhället. Jag ser det som en demokratisk uppgift för oss alla att motverka sådana tendenser. Jag hade hoppats på ett annat svar från Filip Fridolfsson än det jag fick här. Detta är ingen fråga som man skall fiska röster på — den är alldeles för allvarlig. Och det handlar inte bara om invandrarbarnen som blir mobbade på skolgården. Det handlar, som jag försökte säga, om alla barn i Sverige. Vi vet var man kan hamna om man låter fördomar av detta slag blomma fritt. Det viktigaste kanske inte är vad som händer i detta hus, Filip Fridolfsson, men vi kan bidra till att motverka sådana tendenser. Det var tyvärr inga fakta som moderaterna i Bunkeflo-Tygelsjö spred i sitt flygblad.

Filip Fridolfsson säger att det avgörande är hur vi röstar här i riksdagen och inte vad som händer ute i samhället i övrigt. Vi har emellertid sett hur det har uppammats ett utlänningshat under den arbetslöshetskris som vi har haft. Det har skett i organiserade former, och man kan spåra en klart rasistisk tendens. Jag kan ge herr Fridolfsson exempel på det. För ca ett och ett halvt år sedan, när arbetslösheten var hård, gick man ut och demonstrerade på gatorna i Göteborg med plakat med texten: Utlänningarna tar våra jobb — Sverige åt svenskarna. Vem stod för den demonstrationen? De gick med plakat öppet på gatan. Och de samlades på Avenyn 1, där Svenska arbetsgivareföreningen är förlagd men där också moderata samlingspartiets lokaler finns. Där hade de utgångspunkten. Organisationen kallar sig Demokratisk allians, och den känner säkerligen herr Fridolfsson till. Den har ett visst samröre med Moderata samlingspartiets ungdomsförbund. Bl. a. finns det dubbla medlemskap — det har vi kontrollerat —så man skall inte stå här och säga att man är fritagen från ansvar. Det är bra att herr Fridolfsson här deklarerar att om någonting sådant förekommer, så tar han fullständigt avstånd från det — det är hedervärt. Men vi kan inte blunda för vad som händer ute i samhället. Och alla sådana tendenser måste motarbetas ned alla till buds stående medel och all den kraft som kan mobiliseras. Det hjälper föga att rösta på ett visst sätt här i riksdagen, om man blundar för att främlingshat och rasism breder ut sig i våra bygder och städer. Då kan vi lätt hamna mycket snett.

Herr talman! Anna-Greta Leijon var inte nöjd med mitt svar. Jag tog självfallet avstånd från formuleringar i det aktuella flygbladet som kan ge sken av invandrarhat. Men jag blir irriterad när man, som Anna-Greta Leijon och även Karl Hallgren gör, försöker koppla samman moderata samlingspartiet med utlänningshat och rasism. Anna-Greta Leijon sade att moderaterna är ute för att fiska röster. Det är att försöka framställa moderaterna som ett parti som inte är överens med de andra när det gäller en välvillig inställning till invandrarna. F. ö. är det rätt beklämmande att nödgas notera att en så rutinerad politiker som Anna-Greta Leijon inte vet att det då och då sker övertramp i politiken —i alla partier, bland moderater och socialdemokrater och även bland dem som ligger däremellan. Jag vill påminna Anna-Greta Leijon om att det var en viss partiledare som för någon tid sedan sade att man skulle vara aktsam med orden, och så kallade han en känd svensk för fascist. Det händer i alla våra grupperingar att man gör sig skyldig till övertramp som man sedan ber om ursäkt för. Och är det så att man från moderata samlingspartiets håll har gjort vissa uttalanden som kan tolkas på detta sätt, då är jag också villig att be om ursäkt för det. Men jag ber icke om ursäkt för moderata samlingspartiets agerande i riksdagen i invandrarfrågorna. Jag har ingen anledning att be om ursäkt på den punkten. Moderata samlingspartiet är lika trovärdigt som alla andra demokratiska partier — och jag kan även ta med vpk -— när det gäller en positiv inställning till invandrarna.
Herr talman! Jag har vid två tillfällen talat om att jag tycker att det är glädjande att moderata samlingspartiet i riksdagen har ställt upp för de stora linjerna som gäller i invandringspolitiken. Det finns visserligen några enstaka punkter som vi har varit ganska oeniga om, men trots det håller jag med Filip Fridolfsson om att det inte finns någon anledning för honom att be om ursäkt för det sätt på vilket moderaterna har röstat i riksdagen när det gäller invandrarfrågorna. Men det jag var beklämd över var att han tog så lätt på detta flygblad som han gjorde, och jag hoppas att den här diskussionen skall medverka till att övertramp av detta slag inte upprepas, för jag tror inte att vi har råd med dem.
Herr talman! Jag är tacksam för att Anna-Greta Leijon gav mig godkänt på vissa punkter. Hon var bara missbelåten med en sak; hon var beklämd över flygbladet där vissa formuleringar kunde ge sken av invandrarfientlighet. Jag har bett om ursäkt om detta skulle ha hänt, och jag har gått mycket längre än jagtror Anna-Greta Leijon skulle göra när det gäller att be om ursäkt för saker som hon inte har gjort.

Herr talman! Detta är en på många sätt viktig och intressant debatt. Vi har i en av de motioner som föreligger till avgörande, nr 2148, tagit upp några sidor av de problem som finns på invandrarområdet i dag. Det kan knappast finnas någon här som påstår att de invandrarpolitiska målen om ”jämlikhet, valfrihet och samverkan” redan skulle vara uppnådda. Vi anser att man knappast har börjat att förverkliga dessa mål. Allt tyder på att orsaken till att man inte har gjort några verkliga insatser som skulle leda till dessa målsättningars förverkligande är att man, trots den påstådda enigheten i riksdagen för fyra år sedan, inte är överens om hur vi kan förverkliga jämlikheten, valfriheten och samverkan. Det har kommit fram många gånger under dessa fyra år att alla partier i princip är överens om att nå målen, men att man ändå motsätter sig reformer som skulle leda till ökad jämlikhet, och det görs från olika håll. När det t.ex. gäller politisk jämlikhet har moderaterna, folkpartiet och centern motsatt sig rösträtt och valbarhet till riksdagen för invandrare.

Det är ingen tillfällighet när det blir rasupplopp i Södertälje, när invandrare i Göteborg misshandlas eller när invandrare på andra håll börjar planera för egna skyddsåtgärder. Då är det allvarligt. Det vittnar om att någonting osunt håller på att växa fram. När man exempelvis på byggplank här i Stockholm finner banderoller där det står med stora bokstäver: ”Åk hem svartskallar!” eller när man på gatan strax utanför riksdagshotellet finner orden målade med rött: ”Ut med invandrarna!” så är det allvarligt och illavarslande för Eva Winther. Jag finner det synnerligen angeläget att statsmakterna gör allt för att motverka sådana stämningar medan tid är. Jag utesluter inte alls utan tror tvärtom att det finns vissa krafter här i landet som befrämjar sådana stämningar och t.o.m. tycker de är bra. Det är naturligtvis bra för de kapitalägande om man kan avleda arbetarnas uppmärksamhet, aktivitet och kampvilja att riktas mot invandrargrupperna i stället för mot arbetsköparna. Man kan få arbetslösa att tro att arbetslösheten beror på invandrarna i stället för på att vi har en dålig sysselsättningspolitik, och man kan inbilla folk att bostadsbristen beror på invandrarna i stället för på en dålig bostadspolitik osv. Jag vill emellertid upprepa min fråga, eftersom den känns angelägen i sammanhanget: Vad gör man för att på allt sätt motverka och bekämpa sådana här yttringar som vi här talar om? I många hänseenden har invandrarnas situation försämrats under senare år - det räcker med att se på arbetslöshetsstatistiken, där invandrarna är överrepresenterade, eller på invandrarbarnens skolresultat. Många av de reformer som har genomförts har slagit fel, och det beror ofta på att man inte har haft klart för sig vad som egentligen skulle behöva göras för att de invandrarpolitiska riktlinjerna skall förverkligas. Ett exempel på en sådan reform är hemspråksreformen, som inte alls leder till tvåspråkighet utan snarast till halvspråkighet. Vi har i motionen angivit flera skäl för en utvärdering av minoritetsoch invandrarpolitiken. Det har gått fyra år sedan riktlinjerna fastlades, och det torde nu vara dags att se vart vi har kommit. Att det finns utredningar på delområden är naturligtvis positivt, men risken med dessa är att vi inte kommer fram till de riktiga lösningarna, eftersom en helhetsanalys av situationen saknas. En annan brist i dessa utredningar är, som det har sagts här, att invandrarna själva inte är representerade i dem — det är en ständig brist i statsmakternas verksamhet att man inte litar på dem som bäst känner till invandrarnas förhållanden, nämligen invandrarna själva och deras organisationer.

Vi anser att arbetsmarknadsutskottets svar på vårt yrkande om registrering av alla människors modersmål är ansvarslöst. Samtidigt är det avslöjande, eftersom det klart visar oviljan att vidta åtgärder som verkligen skulle stärka invandrarnas situation och leda till ökade möjligheter för invandrarna och för nationella minoriteter att nå jämställdhet i samhället. Jag har i min hand ett brev till den förra regeringen.

Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, Jugoslaviska Riksförbundet, Italienska Riksförbundet och Grekiska Riksförbundet kan inte anse att motivering för att inte samla upp de nämnda uppgifterna är sakliga eller relevanta.” De här organisationerna vill alltså ha det vi kräver i vår motion. Deras brev visar i klartext vad invandrarna själva anser vara en nödvändig åtgärd. De är inte rädda för att åtgärden skulle innebära intrång i den personliga integriteten, om det nu är detta utskottet tänkt på. Systemet har införts i andra länder som har minoriteter, t.ex. Finland och Jugoslavien, och det är den enda väg man kan gå för att få veta var det finns olika språkgrupper. Vi har i Sverige haft minoriteter som samer och Tornedalsfinnar, och vem vet i dag hur många Tornedalsfinnar det finns eller vilka de är? Det vet ingen. Att tala om integritetsskäl tycker vi är att ta till svepskäl för att inte behöva vidta en åtgärd som skulle tvinga myndigheterna till insatser på bl.a. skolans, kulturens, informationens och språkundervisningens områden. Att tala om att det skulle bli dyrt och svårt att administrera tycker vi också är en ohållbar motivering. Bet är inte ett dugg dyrare att i samband med folkoch bostadsräkningen fråga alla vilket modersmål de har än att fråga om födelseort eller vad som helst. Modersmålsfrågan kan bearbetas med datamaskin och lagras precis som alla andra frågor vi får vid bostadsräkningen. EIFO:s undersökning talade vi om redan förra året när vi motionerade i frågan. Jag vill fråga: När blir undersökningen färdig, har den ens påbörjats, går den ut på att reda ut hur man kan samla information om modersmålet eller syftar den till att finna andra metoder att nå personer med olika modersmål? Jag tror inte att utskottet riktigt har uppfattat betydelsen av modersmålsregistrering. När det gäller personer som själva har invandrat har födelselandet registrerats, men den informationen säger ingenting om vilket språk personen i fråga talar. Beträffande invandrarbarn som är födda i Sverige finns inte ens information om huruvida barnets föräldrar har bytt medborgarskap. Då vet ingen att han eller hon har ett annat modersmål än det svenska språket. Det här är ett problem som har tagits upp av flertalet av de invandrare som vi har varit i förbindelse med. När man vägrar att registrera människors modersmål, utgår man från att Sverige språkligt och nationellt är ett homogent land. Men detta stämmer ju inte med verkligheten. Man har därmed också kvar assimileringstanken att redan nästa generation är assimilerad i svensk kultur. Det här strider också mot de av riksdagen beslutade invandraroch minoritetspolitiska målen om valfrihet. Jag hoppas att arbetsmarknadsutskottet uppfattar hur stor denna fråga egentligen är, så att den vid kommande förhandlingar blir litet mer seriöst behandlad och att utskottet ändrar ståndpunkt i frågan. Jag vill, i den mån det inte redan gjorts, yrka bifall till motionen 2148, yrkande 2, vilket lyder: ”att riksdagen hos regeringen hemställer om att åtgärder vidtas för att registrera alla i Sverige bosatta människors modersmål”.
Herr talman! Jag fick en fråga av Alf Lövenborg som jag i korthet skall försöka svara på. Det är alldeles riktigt att det finns ett främlingskap mellan majoritetsoch minoritetsgrupper i vårt land. Regeringens åtgärd att i årets budget rätt avsevärt höja anslagen till invandraroch minoritetsorganisationerna, till information och till projektverksamhet gör det möjligt att stärka invandrarnas ställning. Vi har också tillsatt en diskrimineringsutredning, där invandrarverkets chef Kjell Öberg är ordförande. Vi vill veta mer om i vilken grad invandrare diskrimineras, i vilken omfattning och i vilken form det förekommer och om hur man kan motverka och förebygga diskriminering. Den här utredningen kommer inte att arbeta i flera år innan förslag läggs fram, utan successivt kommer det att lämnas förslag till åtgärder. Det gäller ju i mycket hög grad att ändra attityder, och här har skolan en viktig uppgift. Jag vill emellertid gärna hålla med Anna-Greta Leijon om att det inte räcker med att regering, myndigheter och riksdag beslutar och talar vackert. Allesammans har vi ett ansvar för att motverka diskriminering. Vi måste lära oss mer om varandra och lära oss att leva tillsammans. Här har vi alla — föräldrar, politiker, människor i de fackliga organisationerna och i bostadsområdena samt arbetskamrater — ett ansvar att ta till vara kontakten med invandrarna och bygga ut den, så att vi lär oss att leva tillsammans på ett bättre sätt.

Herr talman! Jag skulle egentligen inte vilja kalla det genmäle. Jag vill nämligen med viss tillfredsställelse notera de besked som Eva Winther ger här. Jag menar också att på det här området får inga mödor skys och inga resurser Sparas. Jag vill, som jag sade tidigare, betona att de stämningar som nu växer fram är uttryck för den fördjupade ekonomiska krisen i vårt land. De tillhör, enligt mitt sätt att se, den smuts och den orenlighet som flyter upp i krisens spår och som vi har sett också i andra länder. Även för arbetarrörelsen — den fackliga och den politiska — måste det kännas synnerligen angeläget att bekämpa olika former av rasism och utlänningshat. Inom arbetarrörelsen talar man ofta om solidaritet och proletär internationalism. De orden måste också bli en levande realitet och en uppmaning till aktivitet från hela den samlade arbetarrörelsens sida. De negativa attityderna är alltså stämningar som växer upp i krisens skugga, men det fritar varken regeringen eller andra krafter från skyldigheten att vidta alla tänkbara åtgärder för att bekämpa sådana här stämningar. Det får inte bli här som det exempelvis är i England. Ett av de avgörande elementen i den kampen är att man skapar förbättrade förhållanden, att man skapar full sysselsättning i landet, arbete åt alla. Jag är övertygad om att det finns ett intresse från olika håll för det. Jag är också övertygad om att Eva Winther är ärlig i sina deklarationer, men det krävs mycket stora insatser, i skolorna och på andra områden, från alla goda krafter som kan betona att de här tendenserna är farliga och negativa. Det hade varit bra om Eva Winther hade sagt någonting om den utvärdering som vi har begärt. Det har gått fyra år. Det har fattats beslut med ambitiösa målsättningar som ingen kan påstå har följts upp. Tvärtom erkänner också utskottet att bristerna har varit stora. Hade det inte varit vettigt att efter de här fyra åren göra en ordentlig utvärdering på punkt efter punkt? Därigenom skulle man klart kunna fastställa vad som har uppnåtts, i vilken omfattning deklarationerna har flyttats ut i verkligheten och i vilken omfattning löftena till invandrarna har uppfyllts. En sådan total utvärdering ersätts inte av att man på olika delområden har utredningar på gång.

Herr talman! Riksdagen har här att behandla motioner om förstatligande av försäkringsväsendet och de privata bankerna. Det är också ett gammalt krav från arbetarrörelsens sida, som inte har förverkligats trots att socialdemokraterna har haft det som programpunkt under många Herrans år — år då de haft majoritet i riksdagen, ensamma eller tillsammans med kommunisterna. Låt mig börja med försäkringsväsendet. Det är, som alla vet, en oerhörd ekonomisk makt i detta samhälle. Och här har den kapitalistiska koncentrationsprocessen gått mycket snabbt. Ett 20-tal stora koncerner svarar för över 90 96 av hela aktiviteten och äger i motsvarande grad tillgångar. De fem största svarar för 60 96 av alla premieinkomster. Nu vet ju alla att försäkringsväsendet och bankväsendet sitter ihop. Där finns en sammanflätning av ägandet som också garanterar att en mäktig storfinans får förfoga över de resurser som försäkringstagarna betalar in. Det kan vara nödvändigt att i sammanhanget säga att vi inte åsyftar den kooperativa del av försäkringsväsendet som redan finns, varav Folksam är den största biten. Försäkringsbolagens pengar är resurser som skapas av försäkringstagarna men disponeras av bolagen och bankerna på det sätt som de själva finner för gott. Och deras intentioner motsvarar som bekant inte alltid samhällets och människornas behov, utan styrs av krassa profithänsyn. Eftersom banker och försäkringsväsende är hoplänkade som siamesiska tvillingar så vill jag i mitt anförande i ett sammanhang plädera för båda de motioner som arbetarpartiet kommunisterna väckt. Vid den socialdemokratiska partikongressen 1975 hade man f.ö. att behandla en rad motioner om bankernas och försäkringsbolagens förstatligande. Där sammanfattade ett ombud bankernas och försäkringsbolagens roll på ett bra och korrekt sätt när hon yttrade följande: I-ländernas banker och försäkringsbolag fungerar i dag som stationer för penningströmmarna. Pengar strömmar till stationen, stannar upp ett tag, växlas sedan in på ett nytt spår till ett företag eller annat land. Styrmekanismen för riktningen är alltid vinstens storlek — inte målen om ekonomisk demokrati, ökad välfärd, arbete åt alla under rättvis fördelning. Besluten fattas av bankens styrelse — inte av folkets valda ombud. Bankväsendets förstatligande är en av de viktiga åtgärder som måste vidtas om man skall ta något steg på vägen mot ekonomisk demokrati. Nu är det två stora banker som helt dominerar bland de privata affärsbankerna — SE-banken och Handelsbanken. Enbart i de av Wallenberg, via bankerna, behärskade företagen finns ca 300 000 anställda. Genom bankväsendet har också storfinansen stärkt sin ställning. Fusionen av två stora banker, som blev SE-banken, innebar en centralisering av makten och ägandet. Det är alldeles självklart att den maktkoncentration som sker med bankväsendet som instrument innebär ökade möjligheter att styra svensk ekonomi på det sätt som kapitalägarna önskar. I bankernas styrelserum, bakom stängda dörrar, fjärran från allt som har med folkstyre att göra, fattas beslut som är avgörande för hundratusentals människor. Det handlar om huruvida företag skall leva eller dö, om arbetare skall få ha jobb eller kastas ut i arbetslöshet, om regioner skall utvecklas eller förtvina, om resurser skapade av svensk arbetarklass skall investeras i Sverige eller utomlands. Så fungerar kapitalismen, och i det sammanhanget är bankväsendet ett viktigt instrument för de kapitalägande. När det nu gäller frågan om ägandet av bankerna och försäkringsbolagen för utskottet inget principiellt resonemang. Man hänvisar i stort sett bara till tidigare utskottsbeslut. Det är inte någon särskilt seriös behandling. Man säger bara: ”Det är självfallet av största värde att statsmakterna skaffar sig insyn i och möjlighet till kontroll av bankoch försäkringsväsendet.” Men man måste ställa sig frågan: Kan detta vara tillfredsställande ur socialdemokratisk synpunkt? Är makten och ägandet likgiltiga ting? Nej, så kan det naturligtvis inte vara. Det finns en stark opinion inom socialdemokratin för ett förstatligande av bankoch försäkringsväsendet. Det har diskuterats på kongresserna, och det finns i programmatiska förklaringar. Jag tycker att det hade varit på sin plats att socialdemokraterna i en reservation hade försökt utveckla sin principiella syn även om man inte med anledning av våra motioner hade velat gå till beslut i dag. Den privata äganderätten till bankerna kan ju inte vara något heligt för den socialdemokratiska ledningen. Varför gör man då ingenting för att föra frågan framåt? Det är naturligtvis också en fråga som plågar många socialdemokrater. I boken Vi och Västeuropa, författad av de tre socialdemokraterna Tord Ekström, Gunnar Myrdal och Roland Pålsson, heter det: Efter många århundraden av socialisering som gick i konjunkturer slutade vi hos oss att socialisera produktionsmedlen ungefär vid den tidpunkt när socialdemokratin trängde fram till sitt politiska inflytande. Alltmer säger man också inom fackföreningsrörelsen och inom arbetarrörelsen i dess helhet att ägandefrågan är den vitala. Och det är den naturligtvis, om man vill befrämja målsättningen ekonomisk demokrati. Det markerades ju redan i Kommunistiska manifestet och är fortfarande huvudfrågan också för svensk arbetarklass. Ägandet ger makt. Ägandet representerar makten. Egendomslöshet är i princip liktydig med maktlöshet och rättslöshet. Det har vi ju sett också i Sverige. Arbetarklassen är i praktiken rättslös i förhållande till de kapitalägande. När de vill, görs folk arbetslösa — berövas sina arbetsplatser. Det privata ägandet och tillägnandet triumferar. Gång på gång. Så fungerar det ju. I dagens läge är egendomsfrågan av central betydelse. Uppgiften måste vara att beröva monopolkapitalet både förfoganderätten och äganderätten till Nr 116 produktionsmedlen, däri inräknat landets kapitaltillgångar. Torsdagen den Vi har till årets riksdag ställt en rad förslag om nationalisering av viktiga 29 mars 1979 sektorer inom svenskt näringsliv. Förstatligandet av bankväsendet utgör utan tvivel en av hörnpelarna på den vägen. Jag yrkar alltså bifall till vår Vi pläderar i motionen 761 för att riksdagen skall ge regeringen till känna uppfattningen att det är nödvändigt att förstatliga försäkringsväsendet. Vi föreslår också att man som delreform överför bilförsäkringsväsendet till en statlig myndighet, vilket är fullt möjligt och dessutom lämpligt och tämligen enkelt. Vi framhåller i motionen att det nu finns ett 40-tal försäkringsbolag som i stor utsträckning sysslar med bilförsäkringar. Vart och ett bolag har sin dyrbara administration. Den skall betalas liksom ett antal ombud och säljare, som skall ha sin provision, genom att bilägaren skall övertygas om att det är just deras försäkring han måste välja. Den delen av försäkringsverksamheten skulle utan vidare kunna överflyttas till samhällets organ, eftersom det också är samhället som genom riksdagsbeslut har fastställt att man måste ha ett minimum av försäkring. Vi har som en av motiveringarna i motionen sagt att mar måste försöka göra bilförsäkringarna billigare. Bilägandet har som bekant blivit dyrare och dyrare, vilket i alla sammanhang går ut över dem som har det sämst ställt. Vi tycker det vore naturligt att motorfordonsförsäkringen förstatligades och förbands med samma administration som bilskatten. Det borde rimligtvis förbilliga bilförsäkringarna. Det tror emellertid inte utskottet. Man tror däremot på försäkringsbolagen, som har försäkrat att bilförsäkringarna är en dålig affär och att det närmast är någon sorts filantropisk verksamhet man sysslar med. Tro det, den som vill. Jag gör det inte. Vi vet ju att massor av rika människor i det här landet officiellt lever under existensminimum, inte tjänar några pengar men ändå kan hålla sig med lyxvillor, lyxbåtar, lyxfruar och en extravagant livsföring i största allmänhet. Formellt kan de också visa siffror som säger att man kan leva i lyx och överflöd, även om man inte tjänar några pengar. Jag är övertygad om att det också i de här sammanhangen finns stora möjligheter att använda sig av sådan sifferlek, att vinst blir förlust när det passar. Att lägga motorfordonsförsäkringen i första hand under en hatt i stället för på 40 olika bolag med var sin dyrbar administration måste rimligtvis bli en åtgärd för att förbilliga försäkringarna i fråga. Jag yrkar alltså bifall till motionen 761, som innebär att riksdagen skall uttala sig för ett förstatligande av försäkringsväsendet och att man som ett första steg skulle kunna ta över bilförsäkringarna.

Herr talman! Låt oss börja med frågan: Vad är arbetarrörelsens uppgift i Sverige? 57 Dess uppgift är att bekämpa arbetslöshet och att skapa arbete. Dess uppgift är att söka bygga bort de många, djupa sociala bristerna i samhället. Dess uppgift är att arbeta för en mindre orättvis inkomstoch resursfördelning. Dess uppgift är att vidga och fördjupa folkets demokratiska frioch rättigheter. Dess uppgift är att kämpa för ett samhälle, där makt över människornas och nationens öden inte är knuten till ägande av stora kapital, utan är något som alla kan känna att de är delaktiga i. Jag tror att hela arbetarrörelsen — socialdemokrater, kommunister, syndikalister och partilösa socialister — kan instämma i dessa allmänna satser. Då går vi vidare i frågorna. Hur skall man kunna bekämpa arbetslösheten, så länge de stora finansgrupperna kan lägga ned fabriker, kan vägra krediter, kan vidmakthålla den relativt sett högsta kapitalexporten bland Västeuropas länder? Hur kan man skapa arbete, om man inte kontrollerar de kapitalkällor, som skall finansiera nya industrier med framtidsinriktad produktion och hög sysselsättning? Hur skall man kunna bygga bort de sociala bristerna, om man inte kan göra den ekonomiska omfördelning av resurser, som då måste till? Hur skall man få ekonomisk utjämning, om man inte tar över de institutioner som mest ökat sin rikedom och sin makt? Hur skall man kunna vidga folkets demokratiska rättigheter, så länge man inte rör vid ägandet till finanskapitalet? Hur skall man få ett jämlikhetens och socialismens samhälle, om man inte erövrar den borg, som är kärnan i den gamla härskarklassens maktposition? Jag behöver inte fråga mer. Svaren på frågorna är givna. Man når inget av dessa mål, inte ens de mer blygsamma av dem, utan att röra vid ägandet till de stora privatbankerna och investmentbolagen. Vi går vidare i resonemanget. Arbetarrörelsens folk ser allt tydligare att man inte kommer någon vart utan att röra vid ägandet till produktionsoch finanskapital. De har börjat på allvar förstå att en reformpolitik som inte tar upp ägandefrågorna stannar upp och tvingas till reträtter till följd av den samtidigt pågående ökningen av den finansiella maktkoncentrationen. Därför har kraven på löntagarfonder kommit för att stanna. Därför är den ekonomiska demokratin ett alltmer brännande tema i fackföreningar och på partikongresser. Men då tränger sig en annan fråga på. Om detta med ägandet och det stora bankkapitalet är en så brännande fråga för människorna — varför kommer det från den socialdemokratiska riksdagsgruppen aldrig några krav eller förslag i denna fråga? Varför driver ingen kravet på löntagarfonder? Varför vill ingen gripa in mot Wallenbergimperiet? Varför vill ingen kräva förstatligande av de stora affärsbankerna, som är finanskapitalets flaggskepp? Är det här med löntagarfonder och ekonomisk demokrati bara fraser och paroller — sådant som skall skapa stämning på kongresserna? Eller varför är det annars så mycket tal om det ute på fältet och så tyst här i kammaren? Nr 116 Kanske finns det någon ursäkt för denna tystnad i dessa brännande Torsdagen den maktfrågor från den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det kanske finns 29 mars 1979 taktiska skäl till tystnaden. Det är ingen skam att ha en taktik. Och när det gäller att hålla själva diskussionen levande på det parlamentariska planet, behöver socialdemokraternas ledande män ju inte bekymra sig — den saken sköter vi kommunister om; vi är pålitliga i det stycket. Och vi är givetvis smickrade över att socialdemokraterna visar oss det förtroendet att vi får sköta den diskussionen ensamma. Men om ni nu av taktiska skäl vill vara återhållsamma i den här frågan — så behöver ni väl ändå inte gång på gång skriva ihop er med de borgerliga för att avslå kraven på banknationalisering! Det står ju rent ut i utskottets enhälliga betänkande att insynen i bankerna är tillräcklig och att allt är bra som det är. Att de borgerliga tycker så är naturligt — de sitter här i riksdagen just för att de bl.a. skall tycka sådant. Om det är inte mycket att säga. Men om de socialdemokratiska ledamöterna skriver ihop sig med moderater och folkpartister, då kan man bara tolka detta så att den socialdemokratiska gruppen här i riksdagen står på en borgerlig ståndpunkt, att den tycker att de stora privatbankerna för alltid skall förbli i privat ägo. För om ni inte hade delat den borgerliga ståndpunkten, så hade ni ju kunnat avslå vpk:s motion med en annan motivering, en egen, socialdemokratisk motivering. Men det har ni år efter år underlåtit att göra. Ni har gått fram hand i hand med folkpartister och moderater. Och till råga på allt skickar ni upp en folkpartist att försvara er ståndpunkt på utskottets vägnar gentemot oss! Jag tror faktiskt att folk ute i arbetarrörelsen har mycket svårt att förstå varför ni gör på det här sättet gång efter annan. Låt oss göra ett antagande. Antag, att de båda arbetarpartierna den 16 september tillsammans uppnår majoritet i riksdagen. Vi får då en ny regering. Vad händer då? Skall någon del av de stora maktfrågorna aktualiseras? Eller är dessa gemensamma skrivningar med de borgerliga och valet i dag av en folkpartist som talesman för de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna i näringsutskottet förebud för något annat — skall det kanske bli samverkan eller koalitioner med något parti utanför arbetarrörelsen? Ernst Wigforss sade en gång, att den socialdemokratiska rörelsen mitt i alla dagliga och taktiska dispositioner ändå alltid fasthållit vid tanken på en grundläggande samhällsomvandling som sitt övergripande mål. Jag är benägen att tro att Wigforss kanske hade illusioner om sitt parti på den punkten. Men om detta ändå är vad människorna ute i fackföreningsrörelsen och ute i det socialdemokratiska partiets led faktiskt hoppas och tror, då måste man säga att den socialdemokratiska riksdagsgruppens sätt att i dag göra gemensam sak med de borgerliga i den här frågan är definitivt skadlig för arbetarrörelsens inre och yttre trovärdighet. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Hur vill vi att vår ekonomi skall fungera? Är det få eller är det många som skall fatta besluten? Om vi svarar många, skall vi då inte ha flera banker och flera försäkringsbolag som konkurrerar? Skall vi låta konsumenterna välja var de vill låna eller sätta in pengar och var de vill försäkra? Eller skall staten en gång för alla göra det valet åt konsumenterna? Om vi vill låta konsumenterna bestämma, skall vi då inte ha flera försäkringsbolag och flera banker som konkurrerar med varandra? Tror vi att vi når effektivitet när det på ett område bara finns en enda stor organisation eller ett enda stort företag? Om vi inte tror det, skall vi då ha flera försäkringsbolag och flera banker som konkurrerar med varandra? Vem tror vi avgör bäst om ett småföretag skall ha en kredit eller inte, den lokale bankkamrern på t.ex. sparbanken i konkurrens med andra banker — den lokale bankkamrern som vet att om han gör en dålig bedömning så kommer andra att försöka göra bättre bedömningar — eller den ensamme statsbankiren? Om vi tror att det är den lokale bankkamrern, måste vi också ha flera banker i konkurrens med varandra. Tror vi att konsumenternas intressen bäst tillgodoses om flera får konkurrera eller om det finns ett enda företag i branschen som vet att det har 100 26 av marknaden? Om vi tror att konkurrensen är bättre, då skall vi naturligtvis säga nej till de två kommunistpartiernas krav på socialisering av bankoch försäkringsväsendet och därmed bifalla näringsutskottets förslag. Nu är det ju så att det finns betydande nackdelar och problem när det gäller kreditmarknaden. I ett läge då staten i allt högre grad tar på sig de risker bankerna tidigare tog, får bankerna ovanligt stora vinster. Vi har i dag ganska liten konkurrens mellan bankerna på grund av det nära samarbete som finns mellan dem. Men detta skulle kräva en utveckling av motsatt slag mot den Alf Lövenborg och Jörn Svensson begär, nämligen mera konkurrens mellan fristående banker och inte mindre. När det gäller bankoch försäkringsväsendet agerar de enskilda företagen inom ganska snäva gränser. Vi har bankoch försäkringsinspektionen, och det är ändå till slut staten som bestämmer om kreditväsendet. Dessutom finns en konkurrens som är mycket effektiv mellan olika typer av företag. På försäkringssidan har vi Folksam, och inom bankväsendet har vi den statliga PKbanken och sparbanksrörelsen, vilka erbjuder alternativ och ständigt garanterar en konkurrens. Detta talar starkt för att vi skall behålla ett system som innebär att flera fristående företag, banker och försäkringsbolag får försöka tillfredsställa konsumenternas önskningar. Det talar inte för att vi skapar nya monopol under statens beskydd. Det är trots allt bättre när konsumenterna styr än när ett antal statliga tjänstemän får alltmera makt.

Herr talman! Vid en föreläsning i klassisk nationalekonomi i något brittiskt universitet i slutet av 1800-talet skulle man möjligen ha kunnat uppfatta Olle Wästbergs bild av den svenska finansvärlden såsom trovärdig. Jag har litet svårt, måste jag säga, att instämma i denna liberala bild. Den går ut på att när Nr 116 tre storbanker, tre finansgrupper, kontrollerar nästan allt som är värt att Torsdagen den kontrollera inom svensk industri och bland svenska börsnoterade företag, så 29 mars 1979 beskrivs detta som att konsumenterna styr. När Wallenberg exporterar miljarder av kapital ut över landets gränser, då är det konsumenterna som har styrt det. När de stora industrierna ramlar, industrikrisen breder ut sig och försänker hela bygder i ekonomisk förslumning på grund av bankernas investeringspolitik och strukturpolitik, då är det konsumenternas fria val som har bestämt det. Kommentarer är enligt min mening överflödiga, och jag skall inte syssla så mycket med den liberala bilden. Den är som den är. Men när vi nu har tagit del av denna liberala bild, denna uppmålning av det ideala tillstånd som råder med dessa tre finansgruppers herravälde över kreditväsendet i landet, då skulle jag vilja ställa en fråga till Olle Wästberg. Jag har ju begärt replik mot honom och jag måste debattera med honom, eftersom ingen socialdemokrat ännu kommit upp i debatten. När ni diskuterade denna fråga i utskottet och valde en gemensam utskottstalesman, Olle Wästberg nämligen, var ni då överens om att det var denna argumentering, denna idealbild, denna drömbild av storfinansens Sverige som ni skulle måla upp? Var det även de socialdemokratiska ledamöternas i näringsutskottet bild av det hela? Var ni överens om att det var så här ni skulle polemisera emot oss? Om ni inte var överens om detta, hur kom det sig då att ni över huvud taget skrev under samma formuleringar i motiveringen för avslag på vår motion om förstatligande av bankerna? Varför skilde ni er inte åt, om ni hade olika syn och olika motiveringar? Det kunde ni ha haft. Det fanns alla möjligheter, men ni hade exakt samma motivering. Och denna går ut på att saker och ting är bra som de är. Den insyn som finns från statens sida fungerar fullt tillfredsställande. Vi behöver inte göra någonting. Var det dessutom så att den ideologiska bilden av konsumentdemokrati som påstås styra Wallenbergs storbanker också accepterades av de socialdemokratiska ledamöterna? Jag vet inte om någon socialdemokrat tänker yttra sig i den frågan, men det skulle vara intressant att höra Olle Wästbergs version av diskussionen i näringsutskottet. Var moderaterna, centern, folkpartiet och socialdemokraterna verkligen så här rörande överens? Då må jag säga att det inte står bra till i svensk arbetarrörelse.

Herr talman! At ägandet av bankerna skulle vara ett uttryck för folkvilja och demokrati är ett överraskande resonemang — så naivt att det knappast skulle gå hem ens i Grönköping. Över huvud taget är Olle Wästbergs resonemang synnerligen grumligt. Men detta är en principiell fråga. I Sverige har det under senare år förts en livlig debatt om hur man skall åstadkomma ekonomisk demokrati. Man har lanserat Meidnerfonder, löntagarfonder med det uttalade syftet. Och man kommer aldrig ifrån att bankväsendet är en hörnpelare för det svenska privatkapitalet, för storfinansen. Detta ekonomiska maktcentrum måste man 61 någon gång ta itu med om inte kampen mot storfinansen, kampen för demokrati, kampen för folkvilja skall vara bara en läpparnas bekännelse. Vi har alltid haft två typer av regeringar, en som har kommit till genom allmänna val och som tror att den styr och en som har kommit till genom ägandet av stora produktionsmedel, banker och kreditinstitut. Den senare regeringen inte bara tror att den styr, den gör det i realiteten. Den styr över investeringar, produktion och sysselsättning. Bankerna är viktiga instrument, det kommer man inte undan genom att hänvisa till insyn och kontroll. Det handlar, Olle Wästberg, ytterst om makten och ägandet, om demokratin och folkviljan.

Herr talman! Det borde kanske fägna mig en smula att jag i den här typen av debatt — när det gäller Wallenbergimperiet och makten över storbankerna — äntligen lyckats provocera en socialdemokrat att gå upp. Men jag må ju också säga att det hade varit bättre för socialdemokraterna, åtminstone här i riksdagen, om Hugo Bengtsson inte gjort sitt inlägg. Den ståndpunkt som den socialdemokratiska riksdagsgruppen intar blev inte på något sätt klarare framställd genom detta. Alla vet vi att det står i det socialdemokratiska partiprogrammet att bankväsendet skall underordnas samhället. Det står också en massa annat i programet. Det står att vi skall ha republik. Men vi vet ju hur det är med detta — det är ni också så rädda för att aktualisera. Där har ni i praktiken gått ifrån partiprogrammet och kan inte ens förmå er att rösta emot kvinnlig tronföljd här i riksdagen, så hänvisningen till partiprogrammet klingar väldigt ihåligt när ni agerar som ni gör då det gäller V/allenbergimperiet och den fråga som är aktuell i dag. Det är ju inte bara att diskutera frågan vid kongresser. Det gäller att vilja göra någonting. Och så kommer då Hugo Bengtsson med den klassiska kungliga svenska riksdagsmannens avvärjande fras: Först sedan vi utrett detta mycket grundligt är vi beredda att ta ställning. Hur skall jag tolka det? Har ni inte tagit ställning? Hugo Bengtsson säger att hans parti skall ta ställning först när detta utretts grundligt. Men i den första delen av anförandet hänvisade han till partiprogrammet, och av det fick man uppfattningen att ni tagit ställning. Om ni nu tagit ställning i partiprogrammet och sedan skall utreda mycket grundligt hur ni i framtiden skall ta ställning måste man dra slutsatsen att ni i framtiden måste inta en annan ställning än ni gjort i partiprogrammet. Det är ju ingen logik i vad herr Bengtsson säger. Och vi måste ha klart besked: Var står svensk arbetarrörelse? Vi vet var dess kommunistiska del står — det har framgått klart av de här motionerna. Men vi vill ha reda på var dess socialdemokratiska del står. Är det partiprogrammet som gäller i fråga om kontroll över bankerna eller är det denna grundliga utredning som skall bli färdig någon gång i framtiden — kanske på samma sätt som socialiseringsutgedningen under Brantings första ministär? Den utredningen blev aldrig färdig. Den har ännu inte blivit färdig. Är det detta utredningsresultat som skall gälla? Vi har ju inte tagit ställning, säger Hugo Bengtsson. Men ni kan tydligen ta ställning i dag och skriva under samma avslagsyrkande och samma motivering som folkpartiet och moderaterna. Den ställningen har ni tagit. Jag frågar Hugo Bengtsson: Hur har ni kunnat ta den ställningen i dag?

Herr talman! Det var med en rörande troskyldighet som Hugo Bengtsson talade om kontroll. Dessutom säger han att de först sedan de utrett frågan är beredda att ta slutlig ställning. Skall de nu utreda i 44 år till? Det är den fråga som man måste ställa sig. Jag förmodar att vi inte kommer så särskilt mycket längre i den här debatten. Mellan oss och de borgerliga måste det naturligtvis finnas en avgörande ideologisk skillnad. De måste naturligtvis vara emot ett förstatligande. Arbetarrörelsen måste vara för. Från socialdemokratiskt håll bör man rimligtvis också stå på mycket långt avstånd från den borgerliga uppfattningen i de här frågorna. Jag tycker också att s-kongresserna vittnar om det. Men > det trista ätatt man inte vågar ta några praktiska steg i den riktning vi föreslår. ?] detta sammanhang har man nöjt sig med den mycket ytliga borgerliga skrivningen i betänkandet. Det har ibland sagts att en nationalisering av bankväsendet skulle kosta sådana oerhörda resurser om man skulle gottgöra de tidigare ägarna. Jag skulle vilja utveckla resonemanget och säga: Detta övertagande borde ske utan vederlag eftersom bankerna tjänat så orimligt mycket pengar på bankväsendet under årens lopp. Men även om man skulle räkna med ett vederlag i fråga om inlösen så gäller det inte några oöverkomliga resurser. Jag vill för begrundan förmedla Gunnar Strängs uppskattning, citerad ur SAP:s kongress protokoll från 1975. Han säger på tal om just den frågan: ”Det kostar naturligtvis också litet grand att socialisera. Finansministern får i så fall plocka fram 3 miljarder åt de nuvarande ägarna. Så mycket kostar det ungefär. Jag har en känsla av att dessa miljarder kan användas på ett vettigare sätt, när man ändå har en så effektiv kontroll över bankernas verksamhet med det förslag jag har skisserat.” Det var hans slutsats. Men jag tror ändå att man står ut med 3 miljarder, när man lever i ett samhälle som har råd att kusta på 15 miljarder till militären varje år och långt över 60 miljarder under en femårsperiod. Men det avgörande i detta sammanhang är att det handlar om en åtgärd för att förstärka demokratin och folkviljan och att ta steg i den riktning som man i principiella deklarationer ofta brukar använda sig av.

Herr talman! Jag begär inte att riksdagens kommunister skall instämma i några liberala bilder av dagens verklighet. Jörn Svensson säger att bankerna lägger ner företag och bygder. Men i själva verket är det ju så att bankerna, på grund av gällande lagstiftning, inte får rädda företag på fallrepet eller sysselsättning i bygder i kläm. Det har staten bestämt. Samma stat som Jörn Svensson vill skall äga alla banker har i dag satt regler för bankerna som gör att de inte får ta mer än mycket små risker. Det är delvis ett av problemen på dagens kapitalmarknad. Jag målar inte upp någon drömbild av hur det fungerar i dag när det gäller banker och försäkringsbolag. Vi har delvis för liten konkurrens, och vi har alldeles för stor ägarkoncentration, framför allt för bankerna. Det gäller inte alla banker — Handelsbanken ägs som bekant till mycket stor del av sina egna anställda. Men vi har generellt sett alltför stor ägarkoncentration. Vad är bästa sättet att komma åt den maktkoncentrationen? Är det att försöka sprida ägandet eller att se till att vi bara får en enda ägare — staten — för alla banker? Går vi den vägen — att socialisera hela klabbet — då har vi inte brutit dagens maktkoncentration. Vi har bara bytt den mot en ny.

Herr talman! En diskussion med Olle Wästberg i Stockholm är inte det mest väsentliga för mig i denna debatt. Det känns litet främmande för mig att diskutera utifrån premissen att Olle Wästberg och utskottsmajoriteten företräder ståndpunkten att man bör sprida ägandet. Visst harjag hört mycket tal från de borgerliga om vikten att sprida ägandet, och det har låtit väldigt trevligt. Men jag visste faktiskt inte att Wallenberggruppen och de två övriga stora finansgrupperna, som behärskar större delen av den svenska industrin, sysslade med att sprida ägandet. Jag har faktiskt uppfattat att det var precis tvärtom, eftersom koncentrationsgraden i det svenska näringslivet och bankväsendet kraftigt har ökat under hela efterkrigstiden. Jag tror inte att storbankerna sysslar med sådant som att sprida ägandet. Låt mig då vända mig till den mest intressanta parten i detta sammanhang, som är företrädarna här i riksdagen för den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen. Ni har i detta ärende, som i flera liknande ärenden där den privata maktstrukturen i samhället har stått under debatt, skrivit ihop er med de borgerliga och framträtt med samma politiska motiveringar som de. Det är detta som är det allvarliga problemet. Varför? Jo, därför att ute bland människorna — ute i fackföreningsrörelsen, bland ert eget partifolk, på era egna distriktskongresser och nationella kongresser — börjar man vakna till liv under trycket av den ekonomiska krisen. Människorna ser vilket samhälle de lever i, och de drar slutsatser om de maktförhållanden som råder. För hela arbetarrörelsen, också för dess socialdemokratiska del, är det oerhört vitalt att de som leder denna politiskt, de som företräder arbetarrörelsen i riksdagen, motsvarar dessa människors förväntningar. Bara då kan det av dem bli en stark rörelse för en omvandling av det här samhället. Men jag vill säga att ni tjänar icke det syftet genom att på detta sätt gång på gång skriva ihop er med de borgerliga och sedan gå upp här och hänvisa till era partiprogram, som på den här punkten står i skarpaste motsättning till det ställningstagande som ni gjort här i dag och som ni gjorde häromveckan, när vi hade samma diskussion om nationalisering av Wallenbergimperiet. Att bete sig på det sättet är farligt för svensk arbetarrörelses ideologiska profil, för dess förmåga att fånga människorna och att mobilisera de radikala strömningar som finns ute bland de arbetande. Det skapar en dubbeltydighet som gör människorna misstänksamma. Det skapar en oklarhet som är till nackdel för den valkamp som förestår. Det ansvaret tar ni när ni agerar på detta sätt. Så länge ni är oklara på den här punkten, så länge ni inte vågar tala rent språk utan vacklar genom att ute på fältet säga en sak och i riksdagen skriva ihop er med de borgerliga, så länge det sker kommer ni också att lyckas hålla tillbaka den folkrörelse som finns. Och då händer icke det som Ernst Wigforss, er store moderne ideolog, betraktade som arbetarrörelsens mål och slutpunkt.

Herr talman! Vid 1977 och 1978 års riksmöten har vi lagt fram motioner om ett utbyggnadsprogram för långtidssjukvården. Dessa förslag har haft som främsta syfte att de äldre skall kunna känna trygghet inför långtidsvården och mötas av medmänsklighet i vårdsituationen. Vi vet att ca 10 000 patienter i dag väntar på plats i långtidssjukvården. Vi vet också att det behövs mer personal på de sjukhem för långtidssjukvården som redan finns. Vi vet att det behövs ökade insatser för hemsjukvård och social hemhjälp. Vi vet att de äldre och deras anhöriga känner oro för att stå utan tillräckliga vårdmöjligheter. Vi vet att de äldre blir allt fler och att vårdbehoven därmed ökar. Vi beklagar att man från den borgerliga riksdagsmajoritetens sida inte kunnat ge sitt stöd åt ett socialdemokratiskt förslag, vilket skulle ha varit till gagn för de äldre. Vi har i år för tredje gången upprepat vår motion med förslag om att staten mer aktivt skulle medverka till att den planerade utbyggnaden kommer till stånd. Detta skulle ske genom att staten och sjukvårdshuvudmännen gemensamt tog ansvaret för en plan med innehållet att ca 10 000 nya platser inom långtidssjukvården skulle tillkomma under en femårsperiod. Planen skulle också innefatta en personalökning på ca 15 000 tjänster. Denna personalökning skulle göra det möjligt att parallellt med utbyggnaden av vårdplatsantalet väsentligt höja personaltätheten för vårdpersonalen i långtidssjukvården. Staten skulle genom ett direkt ekonomiskt stöd bidra till planens uppfyllande. I våra budgetalternativ har vi också avsatt medel Som jag har sagt tidigare har vi vid de två senaste riksmötena inte haft någon framgång med våra förslag. De har avslagits av den borgerliga majoriteten. I år däremot kan vi konstatera att regeringen gett oss rätt i vår ståndpunkt att det behövs särskilda insatser, utöver de generella bidragen till landstingen, för att man skall kunna klara långtidssjukvårdens utbyggnad. Det belopp som avsatts är också ungefär lika stort som det vi yrkat skulle anvisas över statsbudgeten. Vi har därför ansett att vi i detta sammanhang kan tillstyrka utskottets förslag även om i regeringens uppgörelse med sjukvårdshuvudmännen bl.a. saknas den viktiga del i vårt förslag som en personalförstärkning i den befintliga vården utgör. I det här sammanhanget kan jag emellertid inte underlåta att peka på de borgerliga partiernas agerande, eller snarare brist på agerande, i den här frågan. I sitt svar till Ingegerd Troedsson den 16 mars på en fråga om utbyggnaden av långvården sade socialministern bl.a. att ”den faktiska utbyggnaden av långtidssjukvården har blivit betydligt lägre än vad som framgått av sjukvårdshuvudmännens planer. Platstillskottet under åren 1974-1977 har varit i genomsnitt ca 1 400 platser per år. För år 1977 var tillskottet så lågt som 919 platser. Utvecklingen har således visat att särskilda åtgärder behöver vidtas för att skapa garantier för att en ökad utbyggnadstakt för långtidssjukvården verkligen kommer till stånd.” Av den debatt som följde framgick att Ingegerd Troedsson hade en annan och mer optimistisk uppfattning om utbyggnadstakten.

Ingegerd Troedssons påstående är alltså felaktigt, och hon har inget underlag för uppgiften om ett tillskott på 2 300 platser. Den oroande utvecklingen när det gäller utbyggnaden av långvården pekade vi på redan i vår motion 1976/77:270, som väcktes i januari 1977. Vi krävde där omedelbara åtgärder för en kraftig utbyggnad och föreslog ett handlingsprogram för långtidssjukvården under åren 1978-1982, ett utbyggnadsprogram på ca 10 000 platser för långtidssjukvården. Av de uppgifter som socialministern lämnade här i kammaren den 16 mars i år framgår det helt klart att de borgerligas agerande varit till nackdel för de äldre och deras anhöriga. Det har lett till en fullständigt onödig försening på flera år — minst två förlorade år. Redan i januari månad 1977 insåg vi alltså det allvarliga i situationen, medan de borgerliga oroade sig för utvecklingen först i mars 1979. Enligt vår uppfattning är utbyggnaden av långtidsvården en av de viktigaste frågorna i dagens hälsooch sjukvårdspolitik. Det är därför som vi år efter år upprepat våra krav. Efter det att vi upprepat dem i tre år vann vi gehör för dem.

En väsentlig bit var då också inte bara att innefatta sjukvården i den rullande planeringen, utan att även ge den ökade ekonomiska resurser. Vi har sedan länge gjort åtaganden bl.a. när det gäller beredskapslagring av läkemedel. Men däremot har praktiskt taget inget skett i den minst lika viktiga frågan om att beredskapslagra förbrukningsmateriel för sjukvården. Det nuvarande läget motsvarar bara 5 96 av det mål som satts upp. Det är väsentligt lägre än t.ex. för läkemedel — ca 50 96 — samt för sera och vacciner, där målet är 70 96. I försvarspropositionen 1976/77:74 ville regeringen inte ta ställning, eftersom det pågick en utredning inom socialstyrelsen. Förra året ansåg socialstyrelsen det betydelsefullt att få påbörja en uppbyggnad av lagret, och då var också regeringen något mer positiv och kunde tänka sig en viss omprioritering. Men inget tycks ha skett i den vägen. I år har regeringen hittat en ny undanflykt — nu skall man förhandla med huvudmännen för sjukvården om kostnadsfördelningen. Inte ens tanken att kunna göra en överföring inom anslaget finns kvar. Vi har sett detta som en fortsatt nonchalans mot försvarsbeslutet och har därför föreslagit att 8 milj.kr. skall användas för en påbörjad beredskapslagring. Det är också ett uttryck för den annorlunda avvägning inom försvarspolitiken som vi redovisat i vår försvarspolitiska motion. I sak ger oss också utskottsmajoriteten rätt i att nu måste något ske. Man avvisar därmed den koppling som regeringen gjort till förhandlingarna med landstingen. Men då borde man också ha kunnat ta steget fullt ut och biträda vår motion. Då kan socialstyrelsen, utan att inskränka på beredskapslagringen av läkemedel, påbörja arbetet med att bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsmateriel. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 2. Till sist vill jag redovisa socialdemokratins principiella syn på motionen 433 av Ingrid Sundberg som behandlas i detta betänkande. I denna motion tas frågan om väntetiderna för specialistvård m.m. upp. I motionen framhålls bl.a. att det finns en stor grupp människor som måste avstå från arbete och vara sjukskrivna i väntan på behandling men som efter behandlingens genomförande beräknas bli fullt arbetsföra. Någon statistik över hur många som väntar på sluten vård och som under väntetiden är sjukskrivna finns inte, påpekas det vidare. Motionären begär mot denna bakgrund återkommande redovisningar av väntetider för behandling och specialistvård och att därvid omfattningen av de vårdsökandes sjukskrivning anges. Vidare begär motionären rekommendationer som skall syfta till att förkorta väntetiderna för sådana sjukskrivna som efter behandling och vård kan förväntas återgå till arbete. Tankegången bakom denna motion är skrämmande, och det är glädjande att utskottet så klart säger ifrån att man inte kan ansluta sig till tanken på att personer som efter behandling och vård kan förväntas återgå till arbete särskilt skulle prioriteras för intagning i sluten vård.

Hur långa skulle deras väntetider bli? Hur långa skulle väntetiderna bli för dem som har låg sjukpenning? Jag tänker då på låginkomsttagarna och på de hemarbetande. Och hur långa skulle väntetiderna bli för dem som inte har någon sjukpenning alls? Det gäller främst förtidspensionärer och ålderspensionärer. Jag skulle kunna nämna många fler grupper som skulle drabbas väldigt hårt. Låt mig emellertid nämna en grupp — reumatikerna. Reumakirurgiska operationer används mer och mer i syfte att motverka de svåra skador som uppstår hos de reumatiskt sjuka. Handoch fotledskirurgiska ingrepp är verksamma medel i kampen att ge reumapatienterna bästa möjliga rörelseförmåga. Många av dem har inget arbete att återvända till, men genom en operation kan livet bli drägligare för dem. Väntetiderna är i dag långa, alltför långa. Men de skulle bli ännu längre med motionärens förslag. Vi bör enligt socialdemokratisk uppfattning i stället inrikta oss på att öka resurserna på detta område. Vi vill inte att det på sjukhusen skall finnas människor som bara ligger där på grund av att de tillhör fel grupp, den icke prioriterade gruppen. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla skall ha rätt till hälsooch sjukvård, och vi tar därför avstånd från de tankegångar som förs fram i motionen 433.

Herr talman! Först bara några ord med anledning av Anna-Greta Skantz referat av min motion. Där vill jag bara till protokollet få antecknat att jag i motionen finner det självklart att medicinska skäl skall väga tyngst då prioritering görs. Jag är personligen nöjd med att utskottet säger: ”Beslut i detta hänseende måste självfallet huvudsakligen grunda sig på medicinska överväganden men även sociala faktorer kan beaktas. Läkarna har sålunda möjlighet att i det enskilda fallet ta hänsyn till om en lång sjukskrivningsperiod före intagningen kan komma att försämra förutsättningarna för återgång i arbetet efter behandling Herr talman! Jag begärde ordet i huvudsak för att säga något om reservationen nr 1 som är fogad till socialutskottets betänkande, en reservation där det begärs att riksdagen skall besluta att lekmiljörådet skall upphöra. Jag finner den reservationen berättigad. Regeringen har lagt fram en proposition, nr 111, med förslag till åtgärder mot krångel och onödig byråkrati. Motionens och reservationens begäran om avskaffande av lekmiljörådet skall ses som ett led i ett sådant strävande. Vad har då lekmiljörådet för funktion? I utskottets skrivning hänvisas till de uppgifter som rådet har alltsedan sin begynnelse. Men: alla de uppgifterna kan fullgöras av andra institutioner eller organisationer. Uppgifterna nr 1 och nr 3, som enligt regeringsskrivelsen vid rådets tillkomst anger att ändamålsenligt lekmaterial tillverkas resp. att skyddsoch säkerhetsaspekterna vid barns lek därvid tillgodoses, ligger inom konsumentsverkets område och berör i hög grad produktsäkerheten. Ett resultat av det arbetet är den överenskommelse som träffats mellan å ena sidan konsumentverket och lekmiljörådet och å andra sidan leksaksbranschen, om att upphöra med försäljning av krigsleksaker. Den andra uppgiften för lekmiljörådet, att goda lekmiljöer skapas, är utomordentligt viktig, men den skall skötas, och sköts r>dan i dag, av bostadsstyrelsen. För något år sedan lämnade ett par mycket kompetenta experter lekmiljörådet och anställdes av bostadsstyrelsen, som nu, efter det tillskott som styrelsen får i år, kommer att ha fyra experter på lekmiljö — utomordentligt skickliga, enligt vad jag har hört. Inte minst uppskattas de av alla de arkitekter som arbetar med anläggningar och som söker miljöförbättringsbidrag och där barnens miljö är en viktig och integrerande faktor. För dem är det värdefullt att ha tillgång till bostadsstyrelsens expertis. Nu har godkännandet av planer på miljöförbättringar lagts ut på länsbostadsnämnderna, och då har bostadsstyrelsen genom dessa experter svarat för att också länsbostadsnämnderna har fått utbildning på detta område. Men var finns det här lekmiljörådet? I socialstyrelsen söker man i årets petita för lekmiljörådet bl.a. två vaktmästartjänster plus extra bevakning av lokalerna för 40 000 kr. Varför skall det tiotal tjänster som enligt utskottet finns på lekmiljörådet behöva två vaktmästare? Till extra bevakning föreslår statsrådet också att 38 000 kr. skall beviljas. Men vad gör då de ca tio personer som enligt utskottets skrivning finns anställda där? Av petitan framgår att medel har begärts för övertid och vikariatspersonal, men detta har inte tagits upp i budgetpropositionen. Samtliga arbetsuppgifter, utom att sprida upplysning om lekens betydelse för barns och ungdomars utveckling, fullgörs och bör fullgöras av andra och mer kompetenta instanser. I den proposition om byråkrati, nr 111, som jag förut nämnde, säger föredraganden att byråkrati betyder krångel, formalism, paragrafrytteri och överhetsspråk — allt sådant som svenska folket ser som negativt. Den typ av information som lekmiljörådet här skulle kunna ge är en form av överhetsspråk som jag tror att de flesta föräldrar och andra som har med barn att göra betackar sig för. Nu säger utskottet: ”Rådet vill stödja och inspirera barn och föräldrar och motverka det kommersiella tryck som familjen är utsatt för.” Men det har man inte heller lyckats med. Just nu är smurfar på modet. En smurf är en kommersiell och helt onyttig figur som blivit kolossalt populär. Den gör ingen skada — den är, som jag sade, ofarlig — och produktionen är rent kommersiellt inriktad. Lekmiljörådet har inte lyckats stoppa den figuren — och det gör väl ingenting, tycker jag, att det finns smurfar i praktiskt taget varenda barnstuga och snart kanske också i varje hem. Nej, herr talman! Att samhället skall värna om grupper som behöver stöd och skydd, vilket utskottet påpekar, är riktigt. Men det gör man inte genom att offra pengar på att låta vuxna människor leka i ett lekmiljöråd. Samhället måste ha rätt att för sådana satsningar kräva en rimlig valuta. Det anser inte reservanterna att samhället har fått i det här fallet, och de drar den enda rimliga konsekvensen av detta — föreslår att riksdagen begär att lekmiljörådet avskaffas.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
Herr talman! Det är sällan det händer att en motionär nästan är nöjd med utskottets skrivning. Ingrid Sundberg citerar vad utskottet har sagt. Men det hon citerar är ju det avsnitt där vi berättar om hur man går till väga i dag när det gäller intagning i sluten vård. Den skrivning utskottet gjort innebär att vi klart tar avstånd från motionen.

Utskottet föreslår avslag, och vi har motiverat detta i den mening som jag läste upp.

Herr talman! Först vill jag ta upp vpk-motionen 201, som behandlas i betänkandet under rubriken Allmän hälsokontroll och som jag yrkar bifall till. Den 20 mars — alltså under förra veckan — deltog jag i en av hälsooch sjukvårdsnämnden anordnad utbildningsdag om självundersökning för tidig upptäckt av bröstcancer. Deltagare var bl.a. skoloch distriktssköterskor. Det var en väl använd dag, och den styrkte min uppfattning att tidig upptäckt av brösttumörer är avgörande för behandlingsresultatet. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och utgör en fjärdedel av all cancer hos kvinnor. Årligen insjuknar i vårt land nära 4 000 kvinnor i denna sjukdom. Dödligheten är så hög som ca 40 96, vilket betyder att varje dag dör fyra kvinnor i denna sjukdom. Den högsta dödligheten drabbar kvinnor i 40-50 års ålder; det är alliså kvinnor i produktiv ålder. Sjukdomen har en ökande frekvens. F. n. upptäcks tumörer i 90 96 av fallen av kvinnan själv. De tumörer som upptäcks på detta sätt är dock tyvärr ofta så avancerade att recidiv och dottertumörer uppträder inom relativt kort tid, med onödigt radikala kirurgiska ingrepp som följd. När man själv upptäckt en knöl är läget oftast akut, eftersom utvecklingen av tumören går allt snabbare. Men i 20 96 av fallen missas tumören av läkaren vid en klinisk undersökning, vilket ytterligare fördröjer en behandling. Trots den forskning som bedrivits känner man inte orsaken till sjukdomen, men man vet att det bland kvinnor finns vissa riskgrupper som drabbas oftare. Det gäller exempelvis kvinnor vilkas mödrar eller syskon har bröstcancer. Vidare är sjukdomen vanligare hos kvinnor i åldern 40 år och uppåt som inte fött barn. De behandlingsmetoder som i dag används är kirurgi, strålbehandling, hormonbehandling och behandling med cytostatika. Ofta ingår flera av dessa behandlingsmetoder. Trots att en förfining av behandlingsmetoderna skett har man inte lyckats minska dödligheten. Inga nya behandlingsformer förväntas, då det enligt uppgift skulle ta ca 15 år att få fram resultat av nya behandlingsmetoder. Enligt experter vid cancerkliniken i Danderyd är det klart vederlagt att en tidigdiagnostik är det som ger bästa behandlingsresultatet. Därför är det nödvändigt att finna nya vägar för tidigdiagnostik. En väg som vpk föreslagit i motionen är utbyggnad av undersökningscentraler för mammografi. Mammografi är inte en vanlig röntgen. Det är en form av röntgen som ställer höga krav på exakthet och detaljgranskning, och den kräver stor skärpa. Det berättas att den industrifilm som förut användes krävde högre stråldoser. Men i dag finns en speciell röntgenfilm och bildförstärkning som gör strålningen minimal, och riskerna för strålning finns inte längre vid användning av modern teknik. Strålningen vid mammografi är så liten, fyra gånger mindre än strålningen vid en vanlig skärmbildsundersökning. Den väger således lätt som argument även mot allmän hälsokontroll med mammografi. Mammografi är också en billig metod som snabbt tjänas in med nedbringat antal vårddagar. Det är ekonomiskt med tanke på den långa rehabilitering som krävs efter behandling av bröstcancer. Förutom en operation som kräver 6-10 dagar och en strålbehandling som kan ta ytterligare 4-6 veckor krävs en årslång behandling med cytostatika vilket betyder täta sjukhusbesök. Dessutom krävs ofta rörelseträning, som helst skall övervakas av sjukgymnast, om patienten skall ha möjlighet att återgå till ett arbete. Ofta leder sjukdomen till omplacering eller förtidspensionering med ytterligare kostnader som följd. Det finns i dag 50 mammografiapparater i landet. Det betyder en apparat på ca. 80000 kvinnor, alltså helt otillräckligt. Men ändå har vår sjukvårdsminister på fullt allvar påstått att det inom samtliga landstingsområden faktiskt finns resurser för att utan dröjsmål ta emot kvinnor som söker för symtom i brösten. Även om mammografi inte finns på alla platser i landet så kan alla kvinnor för vilka mammografi anses motiverad få en sådan undersökning genom remissförfarande. Om detta vore riktigt, hur förklarar man då att var femte patient med nyupptäckt bröstcancer som omhändertagits vid Radiumhemmet första halvåret 1977 tidigare konsulterat läkare för symtom som senare ledde till diagnosen bröstcancer? Vi måste nu erkänna att bröstcancer är en folksjukdom bland kvinnor och att den måste behandlas som en sådan. Alli fler läkare är överens om att det behövs särskilda undersökningscentraler dit kvinnor som oroas över symtom kan gå utan dröjsmålet med remiss, som inte ger någon garanti. I dag finns ingen bättre metod för tidigdiagnos än mammografi, och vi menar att det nu är dags för handling. Jag yrkar alltså bifall till motionen 201. I föreliggande betänkande från socialutskottet finns ytterligare tre vpkmotioner, om äldrevården, som jag också tänker kommentera. Jag kan instämma i Anna-Greta Skantz beskrivning av åldringsvården, jag tycker bara att uppvaknandet har kommit litet sent. Om man läser utskottets betänkande kan man konstatera att det nog inte finns något område som utretts och utreds så grundligt som åldringsoch långtidssjukvården — detta utan att det händer någonting konkret som förbättrat situationen på detta område. Ändå har man sedan länge varit medveten om det ökade antalet åldrande, som inte bara ökar totalt, utan det kommer också att ske en kraftig strukturförändring bland de äldre. Antalet riktigt gamla — de som är över 80 år — kommer att fortsätta öka, och öka mycket kraftigt, medan däremot antalet yngre åldringar — mellan 65 och 79 år — kommer att bli något färre fram till år 2000. Åldersförskjutningen mot allt fler äldre ställer ökade och andra krav på den direkta långtidssjukvården. Även i utskottets utlåtande över motionen är det svårt att hitta någonting konkret. Man hänvisar till LKELP-rapporten om sjukvårdshuvudmännens planer för en sexårsperiod omfattande tiden fr.o.m. utgången av 1977 t. 0. m. utgången av 1983. Enligt rapporten räknar sjukvårdshuvudmännen med att bygga ut den somatiska långtidssjukvården med ca 13 700 platser. Man ”räknar med” — man ger alltså inget konkret besked. Vidare förbereds utgivandet av en ny rapport, som skall avse tiden från utgången av år 1979 till utgången av år 1981. Av den rapporten kommer det att framgå — enligt av utskottet inhämtade preliminära uppgifter — att sjukvårdshuvudmännen ”räknar med” att antalet vårdplatser i långtidssjukvården, vilka vid utgången av år 1978 preliminärt beräknats uppgå till drygt 43 000, skall öka från 44 900 till 46 600 under nämnda tvåårsperiod. Utbyggnad av äldrevård och långtidsvård prioriteras av landstingskommunerna och kommunerna. Men i en överenskommelse mellan regeringen å ena sidan samt Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet å andra sidan om kommunernas ekonomi har man gjort upp om att en ökning av landstingskommunernas konsumtion och investeringar skall begränsas av samhällsekonomiska skäl. Med vetskap om den dåliga ekonomin på den landstingskommunala sidan är det svårt att tro på prioriteringen av äldrevården och långtidssjukvården, detta även om sjukvårdshuvudmännen lovats en ersättning från sjukförsäkringen med 170 miljoner per år under en tvåårsperiod för att, som det sägs, underlätta en utbyggnad av långtidssjukvården. Utskottet säger sig vara till freds med att Landstingsförbundet åtagit sig att ”verka för” att sjukvårdshuvudmännen bygger ut vårdområdet med i genomsnitt 2000 vårdplatser per år. Regeringen sägs dock inom kort lägga fram förslag för riksdagen med anledning av den överenskommelsen. Det är väl bara att hoppas att regeringens förslag blir mer konkret och inte består av så vaga löften som de i utskottsbetänkandet, där ”räknar med” och ”vill verka för” är det enda positiva. Det räcker ju inte att sjukvårdshuvudmännen har ambitiösa planer, om de sedan av ekonomiska skäl anser sig inte kunna fullfölja planerna. Och det är ju vad som hittills hänt inom långtidsvården. Vpk anser det nödvändigt att staten svarar för en större andel av hela sjukvårdskostnaderna, om vi skall få en adekvat sjukvård. Det behövs en radikal förändring av hela sjukvårdens uppbyggnad och inriktning. Det gäller inte minst äldrevården. Utvecklingen mot stora mastodontinstitutioner, där alla exklusiva specialiteter samlas och där löpandebandsprincipen genomförs för vården, måste brytas. Att skilja vård som i större utsträckning innebär omvårdnad från den högspecialiserade sjukvården, som i dag sker, slukar större delen av den ekonomiska satsningen. Det blir då långtidsvården som drabbas. Krasst konstateras att en plats på långtidsvården kostar bara hälften mot vad den kostar på ett akutsjukhus, och det tas som intäkt för att minska akutsjukvården. Att den lägre kostnaden inom långtidsvården bl.a. beror på lägre personaltäthet, överbeläggning, mindre benägenhet till ekonomisk satsning på tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar glöms ofta bort. Långtidsvården har en från alla synpunkter dålig status, som inte torde bli bättre av den uppdelning sjukvårdshuvudmännen nu är inne på för att spara pengar. Att det finns stora brister inom långtidssjukvården framgick av den debatt som följde efter den tragiska händelsen på Östra sjukhuset i Malmö. Det finns ingen anledning att upprepa den debatten, men klart är att med den befolkningsutveckling vi har i vårt land kommer vårdplatsbehovet både inom akutsjukvården och inom långvården att öka länge än. En utbyggnad är nödvändig. Inom långvården kommer behovet att öka katastrofalt, om man väljer den linjen att man skall reducera akutvården. I dag är akutsjukvården de äldres viktigaste resurs när det gäller att förebygga behovet och slippa tvingas in på institutioner som bedrivers.k. kronisk vård, där man snabbt passiviseras och sjukvårdsbehovet ökar. Men en utbyggnad fyller ingen funktion, om man inte kan rekrytera tillräckligt med personal, och det är dagens stora problem. Det problemet kan inte lösas, om inte arbetsförhållandena för de anställda radikalt förbättras både arbetsoch utbildningsmässigt och i fråga om personaltätheten. Genom den dåliga status som ett arbete inom långvården har är personalbristen påtaglig på alla nivåer — från läkare till sjukvårdsbiträden och ekonomipersonal. Med detta följer att en ökad andel av de anställda saknar en adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter. Det upplevs som otillfredsställande och påverkar ytterligare personalomsättningen. En personalrekrytering som har fullt jobb med att klara dag-för-dag-situationen är ingen bra ordning. Varje nyrekrytering kostar också mycket pengar, som borde användas på annat sätt och för annat ändamål. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 261 tagit upp en del av personalfrågan, nämligen en förkortning av arbetstiden. Utvecklingen av deltidsarbete inom vårdsektorn och främst inom långtidsvården, med arbetstider som varierar från mycket kort deltid eller enstaka dagar i veckan till 99 96 av full arbetstid, försvårar schemaläggningen, och arbetsbelastningen blir ojämn. För att utröna vilken betydelse en allmän förkortning av arbetstiden inom sjukvården skulle få från rekryteringssynpunkt har vi föreslagit en försöksverksamhet med 6 timmar per dag eller 30-timmarsvecka. Försöksverksamheten bör göras där personalproblemen är svårast: inom långtidsvården. I försöksverksamheten medverkande personal måste erhålla kompensation i lönehänseende. Med hänsyn till statsmakternas engagemang i arbetsmarknadspolitiska frågor är det rimligt att staten svarar för lönekompensationen. Utskottet har i den här delen nöjt sig med att hänvisa till VÅRD 77, gymnasieutredningen och utredningen om sjukvårdens inre organisation samt en förestående proposition. Men det tar lång tid innan förslag med anledning av en proposition — som ännu inte föreligger — kan påverka personalsituationen, som är akut. Åtgärder behövs redan nu. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till motionen 261 samt till motionerna 1847 och 1639 i berörda delar.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 27 behandlas socialdepartementets budget vad gäller bl.a. avsnitten E. Myndigheter inom hälsooch sjukvård, socialvård m.m., F. Öppen hälsooch sjukvård, G. Undervisningssjukhus m.m., H. Övrig sjukvård m.m., K. Vissa åtgärder för handikappade, II. Statens allmänna fastighetsfond, V. Fonden för lånestöd samt VII. Fonden för beredskapslagring. Utskottet är till så gott som alla delar enigt, vilket är mycket glädjande. Det har pågått och pågår alltjämt ett omfattande utredningsarbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Det är större eller mindre utredningar men alla viktiga. En del utredningar är klara, remissbehandlade och förslag kan väntas; andra är inte klara och avlämnade ännu — det framgår av utskottets behandling av motionerna. Vi hänvisar i många fall till pågående arbeten. Det är stora och för människor väsentliga frågor som behandlas i detta betänkande. Jag vill särskilt uttrycka tillfredsställelse över den uppslutning vi har fått kring utbyggnaden av långvården. Till betänkandet är fogade två reservationer, den första vid p. 1 Socialstyrelsen. Ulla Tillander kommer att närmare utveckla utskottsmajoritetens ställningstagande på den punkten. Sjukvårdsberedskap när det gäller sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär utreds inom socialstyrelsen. Utredningen väntas bli slutförd under detta år. Föredragande statsrådet har inte velat tillstyrka socialstyrelsens förslag, då hon avser föreslå regeringen att uppdra åt statens förhandlingsnämnd att ta upp förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen om deras medverkan i den försvarsmedicinska materielberedskapen. Förhandlingsnämnden fick uppdraget den 8 mars i år. Jag kan tillägga att ärendet har kommit en bit på väg. En försöksverksamhet avses komma till stånd, innebärande överenskommelse med vissa landsting om överlagring och omsättning av förbrukningsartiklar till en kostnad av 9 milj.kr. Det är ett led i strävandena att föra över beredskapslagringen till sjukvårdshuvudmännen. Jag nämner detta med anledning av vad Anna-Greta Skantz sade i sitt inledningsanförande. Majoriteten i socialutskottet har anslutit sig till försvarsutskottets mening och tillstyrker budgetförslaget. Låt mig sedan något kommentera Karin Nordlanders anförande. Mammografi är något som vi verkligen tar på allvar och som vi känner väldigt mycket för. Det är nödvändigt att vi får klarhet här, så att vi kan fortsätta att bygga ut undersökningsmöjligheterna. En försöksverksamhet har ägt rum i Östergötlands län, Gävleborgs län och Kopparbergs län. Här är det emellertid fråga om röntgenstrålning, och vi behöver ytterligare utvärdering. Vi vet att det inte är helt ofarligt. Karin Nordlander nämnde också att det har kommit fram någonting nytt. Ja, jag har också hört talas om det. Detta bevisar, tycker jag, att det är nödvändigt att titta vidare på denna fråga som är så viktig. Hälsooch sjukvårdsutredningen har att ta ställning till all förebyggande hälsovård. Frågan om mammografiundersökningar övervägs även där och kommer att få visst utrymme i utredningens förslag. Jag vill än en gång betona vikten av att vi inom en snar framtid verkligen får en erkänt säker metod som vi vågar satsa på och bygga ut så att den blir tillgänglig för alla. När det gäller äldrevården lät det som om Karin Nordlander inte vågar räkna med att man kommer att bygga ut den så som framgår av betänkandet. Det är kanske svårt att bevisa att det skall ske som nu finns planerat. Då har man bara att lita till att vederbörande tror på vad man lovar. Framtiden kommer att visa hur resultatet blir. Jag tycker ändå att det verkar som om alla, oavsett vilket parti vi tillhör, nu är eniga om att långvården måste prioriteras. Det är glädjande att Karin Nordlander hoppas att regeringen skall göra mer än vad utskottets vaga uttalanden lovar. Jag tycker att utskottet har uttalat sig mycket positivt och att vi har samlats omkring ett bra beslut. Men ingen av oss blir väl annat än glad om det kan hända ännu mer. Långvården har dålig status, har det sagts. Jag tror nog att det på sitt sätt är riktigt och att man i varje fall på många håll måste göra någonting åt personalens förhållanden för att det skall bli mer attraktivt att arbeta inom den vårdgrenen. Det som skisseras i vpk-motionen — kortare arbetstid och samma betalning, att staten går in och tar över en del utgifter — är en statsfinansiell fråga som inte är så särskilt liten. I det ekonomiska läge vi har i dag kan man knappast tänka på någonting sådant. Samma sak gäller förslagen att öka personalen, även om man gärna skulle se att vi finge möjligheter att utöka personalen på det sätt som skisseras. Herr talman! Majoriteten i socialutskottet hemställer att riksdagen bifaller budgetförslaget i de avsnitt som behandlas i detta betänkande och avslår reservationerna 1 och 2. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag är glad över det som sägs här när det gäller mammografi, men jag förstår inte att man skulle behöva vänta så länge för att vara klar över vad det är fråga om. I Gävle har man ju hållit på sedan 1974, och där framgår det klart hur liten strålningsrisken egentligen är. När det gäller äldrevården vill jag säga att hade man kunnat lita på politikerna, hade det väl inte sett ut som det gör i dag. Det finns många vittnesbörd om brister i sjukvården. Elisabet Sjövall, läkare i Göteborg och välkänd för riksdagen, har i Läkartidningen i en debattartikel sagt att gamla människor utsätts för vanvård inom långvården. Låt oss öppet erkänna detta, säger hon vidare. Personalresurser och arbetsformer inom långvården leder till att sådant här sker dagligen. Elisabet Sjövall anser att alla gamla alltid är satta på undantag. Om de skall tillerkännas samma värde och rättigheter som de yngre, krävs aktiva insatser från dem som inte är så gamla. En sjuksköterska från Eskilstuna sade i radions Öppen kanal med anledning av ett dödsfall, att enda sättet att få sjukvården att fungera är att satsa på mer personal i stället för att som nu banta ner personalen. Hon påpekar att politikerna sköter sjukvården som ett företag vilket som helst. Man tittar på utgifterna och konstaterar att 65 96 går till lönekostnader. Så skär man ner personalen. Ett smart sätt att lägga upp budgeten — för politikerna. Den här sjuksköterskan hävdar att landstinget skulle göra betydligt större besparingar om man i stället rekryterar mer personal och därigenom förkortar vårdtiderna, eftersom vården då också skulle bli bättre. Som det nu är drabbas både personal och patienter, och det beskriver hon som en vidrig situation. Varenda dag är det anställda som inte längre orkar, som säger upp sig, och det blir nya vakanser att fylla. Ordföranden i sjukvårdsnämnden säger sig förstå att personalen i vissa lägen kan känna att det råder underbemanning. Men när det gäller akutvården är det svårt att på förhand veta något om behovet från dag till dag. Han menar tydligen att personalbehovet kan beräknas efter ett genomsnittligt vårdbehov, inte efter det verkliga behovet. Om dödsfallet, som han inte känner till, säger han att det har hänt att personalen prioriterat dåligt. Det är ju också många banala fall som kommer in på akuten, och han tror inte att situationen är så farlig. Personalen överdriver problemen. Uttalandena kräver inga kommentarer, men de kräver ett snabbt handlande för att få till stånd förändringar. Personalfrågan är en av de avgörande frågorna.
Herr talman! Kersti Swartz gjorde några kommentarer till vår reservation 2. Jag vill säga att frågan om beredskapslagring av förbrukningsmateriel för sjukvården ännu är olöst. Vi ser mycket allvarligt på detta. Försvarsutskottet har yttrat sig till socialutskottet i denna fråga och skriver: ”Försvarsutskottet anser det vara angeläget att en beredskapslagring för sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär påbörjas snarast. Det råder allvarliga brister inom området och frågan har nu hållits öppen under lång tid.” Det är de borgerliga ledamöterna i försvarsutskottet som har denna uppfattning. De socialdemokratiska ledamöterna har en helt annan uppfattning; de tillstyrker motionen. Som jag sade i mitt anförande försöker regeringen komma med olika undanflykter. Den senaste är att man skall förhandla med sjukvårdshuvudmännen. Nu hörde vi att det skulle startas en försöksverksamhet. Det skulle vara intressant att veta hur denna försöksverksamhet skall gå till när det gäller lagring av sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. Skall man börja med viss materiel, eller skall försöksverksamheten bedrivas i vissa delar av landet, eller hur skall den läggas upp?
Herr talman! Statsrådet Lindahl har talat om att det också för nästa års budget är tänkbart med en omdisponering av de medel vi har, om det finns klara linjer att gå efter. Vi skulle då kunna få förfoga över medel till denna verksamhet. Man nonchalerar inte på något sätt detta, tvärtom. Det besked jag har om försöksverksamheten är så pass nytt att jag bara kan säga till Anna-Greta Skantzatt jag hoppas att vi snarast skall få besked om hur den skall byggas upp. Den skall väl inte ersätta förhandlingarna, utan det är fråga om ett försök. Det borde vara positivt även för Anna-Greta Skantz att få detta besked. Och jag hoppas, som sagt, att vi inom en snar framtid får ett fylligare besked. Så till vad Karin Nordlander sade om mammografi. Det är inte så länge sedan som det uttalades farhågor för strålningen. Man är ännu inte absolut säker på att man kan lita på den här metoden, och jag tycker nog att vi måste se på detta med ett visst allvar. Men vi har all anledning att hoppas på att det kommer fram ofarliga eller mindre riskfyllda metoder. Kan vi inte lita på att man vill bygga ut äldrevården? Jag tror att vi har all anledning att göra det nu, när alla är så eniga och när allt pekar på att vi alla försöker föra frågan framåt. Det gäller också för oss att vara observanta — långvården måste bli bättre. Personalfrågan är naturligtvis ett stort problem, men jag tror inte att det bara gäller att få mer personal — det kan vara fråga om organisation och andra saker. Personalfrågan måste emellertid på något sätt lösas, och jag tror att vi även på det området är observanta och medvetna om att någonting måste ske.
Herr talman! Det blir allt intressantare. Regeringen är tydligen beredd att ändra uppfattning från det ena budgetåret till det andra. I den budget som vi just nu behandlar kan regeringen inte tänka sig en överföring inom anslaget. Men om statsrådet ändrar sig tills vi får en ny proposition, får vi ta detta under övervägande. Jag anser fortfarande att ett bifall till reservationen 2 är det bästa.

Herr talman! Motionen 1842 av Ingrid Sundberg och Allan Åkerlind om lekmiljörådets avskaffande som behandlas i socialutskottets betänkande nr 27 tyder på betydande okunnighet om lekmiljörådets verksamhet. Om det beror på att informationen inte varit tillräckligt intensiv eller på att det inte varit rätt intresse och inställning undandrar sig mitt bedömande. Men eftersom lekmiljörådets arbete till väsentlig del består just i att informera och vi från många håll fått gensvar — nästan utan undantag positivt och uppskattande — förstår jag efter Ingrid Sundbergs inlägg att det nog ändå inte är på avsändaren utan på mottagaren det beror att informationen inte nått fram. Jag vill i alla fall, med den verkan det hava kan, göra en liten tillbakablick. Lekmiljörådet startade sin verksamhet 1971. Lägg märke till årtalet. Bakom oss hade vi då 1960-talets folkomflyttning, den största som förekommit i vårt land på så kort tid. Nya oprövade miljöer växte blixtsnabbt upp. Byggnadsglädjen stod högt i tak. När eftertankens kranka blekhet så småningom inställde sig och gräsrötternas kritik började göra sig hörd och det stod alltmer klart att mycket hade gått snett, då fanns förorternas höghus där som obevekliga fakta. Efteråt skrivs nu historien om hur naturen, människan och barnen kommit bort i planeringsprocessen. Det var ett alltför kortsiktigt vinstperspektiv man hade. En snäv och snöd tillväxtideologi är blind för de sociala konsekvenser som man i ett längre perspektiv blir varse. Att det som göms i snö kommer upp i tö besannas här och kan tillämpas på det som byggdes upp under 1960-talet I motionen talas om att all styrning är förkastlig. Det låter sig sägas. Men vad var detta annat än styrning av både barn och föräldrar och familjer? Det var för att försöka bota vad som brustit och försöka förhindra fortsatt felplanering för framtiden som lekmiljörådet inrättades. En dyr erfarenhet hade vunnits — det är ingen självklarhet att barnen skall vara normen för samhällsplaneringen. För att i alla sammanhang blanda sig i och påminna om detta är lekmiljörådet ett nödvändigt gott. Nog är vi politiker vana att tala om barn, men att lyssna till dem är nog inte lika naturligt. Att vi i lekmiljörådet tydligen, som vi hört här i dag, ibland råkar trampa på ömma fötter, det finner vi oss i. Det är bara menlösheten som aldrig väcker förargelse och som är vän med alla. Om lekmiljörådet skulle förlora sin sälta kunde det lika gärna läggas ned. Därför är denna motion och det Ingrid Sundberg i dag sagt en bekräftelse på att lekmiljörådet behövs. Rådet vill hävda leken som en förutsättning för människornas utveckling och verka för att goda möjligheter skapas för utvecklingsbefrämjande lek såväl i offentlig miljö som i bostadsmiljö. Rådets verksamhet riktar sig till bl.a. föräldrar och barn, kommuner, personal vid institutioner för barn, dagbarnvårdare och producenter och inköpare av lekmateriel. Detta att vi vill hävda leken som en förutsättning för barns utveckling och verka för goda lek möjligheter låter som truismer, men erfarenheten visar att det är en ganska svårerövrad och i dubbel mening dyrbar insikt — det kostar stora pengar. Vi har i lekmiljörådet genom konferenser, utställningar, konsultationer, studiebesök, böcker, skrifter, diabildserier, föreläsningar, massmedia m.m. sökt uppnå de mål som anges i direktiven. De områden som vi speciellt har inriktat oss på bara under det senaste året har varit boendemiljö för barn, förskola och fritidshem,.barn med behov av särskilda insatser, leksaker, lekredskap och lekmateriel. I inledningen till motion 1842 sägs det faktiskt en del kloka saker om lek. Och det konstateras att det är viktigt att barnens tillvaro är planerad så att det finns tid och plats för lek och att vuxna respekterar leken. Men har detta hittills verkligen varit ett mål för planeringen? Om man jämför den målsättningen med vad som i verkligheten har åstadkommits, så går det kanske upp för en hur mycket samhällskritiskt krut en sådan målsättning egentligen innehåller. Leken leks inte i ett lufttomt rum. Den är en psykologisk men också en social funktion av barnets situation. Jag rekommenderar Ingrid Sundberg att läsa boken Barnen och betongen, utgiven av rådet, där motsättningen mellan dessa två begrepp illustreras och analyseras i all sin skärande dissonans. Bakom framställningens outtröttliga uppräkning av fakta kan man ana en viss upprördhet, ett patos som vill ta barnens, de svagas, parti mot krafter som så hänsynslöst demonstrerat hur man åsidosatt både vuxnas och barns intressen. Lekmiljörådets inställning står i överensstämmelse med den övertygelse och insikt som långsamt börjar bli allmän egendom, nämligen att barnen skall ha en rätt som samhället som helhet måste slå vakt om och skapa legala former för. Man kan nämna kampen mot barnmisshandel, den nyinrättade barnombudsmannen, kampen mot de kommersiella krafter som icke aktar för rov att exploatera barnen i pornografiska sammanhang. Nog behöver barnen värn. De lever inte i ett lufttomt rum. Ondskan i olika former kan och vill utnyttja dem. De utgör i många fall en intressant marknad. Det är inte bara fysisk skada barn riskerar, vi vet att barn också kan lida skada till sin själ. Det finns barn som inte längre vare sig ler eller leker. Det är mot en sådan bakgrund som det framstår som nästan naivt och idylliserande när man i motionen betecknar värnandet om barnets bästa i alla dessa sammanhang som allmän förmyndarmentalitet. Eller har man inte upptäckt att det pågår en intensiv våldsindoktrinering, ofta i förtäckta och insmickrande former? Det finns också andra kanaler genom vilka våldsförkunnelsen och därmed också våldsmentaliteten når ut. Barn i sina mest känsliga år är ingalunda förskonade. Motionärerna nämner krigsleksakerna. Man misstar sig nog inte på att de är ute i ett för dem själva mycket angeläget ärende. ”Åtgärderna mot krigsleksaker härstammar från rådet”, sägs det, som om man vill lägga rådet detta till last. Jag vill erinra om att åtgärderna mot krigsleksaker, dvs. lekmiljörådets och konsumentverkets förhandlingar med leksaksbranschen som också utskottsbetänkandet påminner om, härrör från riksdagsmajoriteten — det var nämligen reservationen som vann vid omröstningen, och bakom den stod bl.a. de båda moderaterna i utskottet. I reservationen stod det: ”Utskottet vill ånyo understryka att det är angeläget att en sanering av utbudet av krigsleksaker kommer till stånd. I första hand bör detta ske genom frivilliga överenskommelser.” Därefter hänvisade man till konsumentverket. Märk väl: I denna majoritet ingick dagens motionärer. Detta var åtgärder mot krigsleksaker som riksdagen beställt och som nu har genomförts och lett fram till ett lyckat resultat. Detta beslut ställde sig åtminstone Allan Åkerlind bakom —-om jag inte missminner mig så var Ingrid Sundberg i USA då. Detta beslut, som man själv alltså har medverkat till, vill man nu ta som skäl för att avskaffa lekmiljörådet. Vad har egentligen skett under tiden sedan beslutet fattades? Jag vill passa på att säga att det ansvar som vi förväntade oss av leksaksbranschen levde den upp till. Det kan inte vara en nackdel att en bransch som har som en självklar förutsättning att vara vinstgivande, och i vår typ av samhälle har rätt att vara det, därtill förväntas ha ett ansvar för sina produkter. Det försvagar inte branschen, utan stärker tvärtom den grund som branschen i ett längre perspektiv skall bygga på. Att samhället kan räkna med en bransch som medarbetare och inte som motarbetare måste stärka vår typ av blandekonomiskt samhälle. Att ifrågasätta ett sådant samarbete är att motarbeta ett sådant samhällsskick. Lekmiljörådets vara eller icke vara hänger enligt motionärerna på vad rådet åstadkommit när det gäller dessa krigsleksaker. För min del anser jag att motivet för lekmiljörådets varande och verkande är alldeles tillräckligt starkt, oavsett krigsleksakerna. Jag vill något beröra ett par formuleringar i motionen som jag tycker är motsägelsefulla. Man konstaterar först att vi vuxna ofta har en oförmåga att uppleva och delta i barns föreställningsvärld. Härav dras slutsatsen: ”Denna vår oförmåga sätter en gräns för i vilken grad vi bör påverka barns lek.” Vi bör inte styra barns lek, konstateras det. Detta sägs i polemik mot rådets kritik av vissa typer av leksaker. Men vem är det som påverkar barns lek? Vem är det som styr barns lek, om inte den som producerar leksaker? Att vi då vänder oss mot en viss typ av sådan styrning beror på att vi vill, som det står i motionen, ”sätta en gräns för i vilken grad vi bör påverka barns lek”. Att anklaga lekmiljörådets uppslagsrika, inspirerat arbetande grupp för sådan byråkratisk otymplighet och inkompetens att den bör komma bort är att sakna både insikt och sinne för proportioner. Det är nog svårt att finna ett bättre exempel på närhet och ömsesidig påverkan, på återkoppling, än just här. Det är ett bra exempel på den lilla skalans förmåga att anpassa sig till sin föreliggande uppgift. Resultaten av verksamheten kan kontrolleras direkt och omedelbart. Intresset för verksamheten kan vi också avläsa tämligen direkt. Ett enda exempel på detta — jag kunde nämna många — och en fjäder i hatten är vår utställning Kom loss!, som vi utarbetat med anledning av det internationella barnåret och som handlar om fritiden för barn mellan 7 och 12 år. Den turnerar i landet. Just nu är den på Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. I januari och februari var den på Västerbottens museum i Umeå. Då utställningen invigdes av socialminister Gabriel Romanus var det 30 minusgrader ute, och vi frågade oss, om det verkligen skulle komma några medborgare och deras barn, vilkas omdöme detta lekmiljöråd så förmyndarmässigt ifrågasatt och underkänt. Det kom 1 700 första dagen. Och jag kan försäkra Ingrid Sundberg att det var ingen otymplig byråkratisk föreställning. Barnen var sig själva, och de vuxna kom loss och var som barn. Utställningen vandrar nu genom landet som så många andra av våra utställningar har gjort. Slutligen något om förslaget att dela upp rådets verksamhet. Det måste vila på en missuppfattning. Felet hittills har ju varit en sektorindelning i samhället. Det fina är ju helhetsgreppet, och det greppet har dess bättre majoriteten i utskottet fattat.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

Herr talman! Jag förstår att det kan ha varit besvärligt för Ulla Tillander att hon skrivit sitt anförande innan hon lyssnade till mig. Jag skulle vilja säga att barn som varken ler eller leker, de ler eller leker inte heller tack vare lekmiljörådet. Det är det som är den tragiska sanningen i dag, Ulla Tillander. Vad vi har att göra här i riksdagen är att svara för att vi får en samhällsutveckling, som ger stöd och skydd åt bl.a. de svagare. Jag vågar påstå att det inte är någon större skillnad, om ens någon, mellan Ulla Tillanders och min uppfattning om barnens rätt i samhället och samhällets skyldighet att verka för barnens bästa. Men vad vi diskuterar här är metoderna för att uppnå detta, och jag vidhåller att utgiften för lekmiljörådet relativt sett är bortkastad. Vi kan, Ulla Tillander, läsa i ICA-Kuriren, som har haft en tävling om hemmagjorda leksaker, att lekmiljörådet fick rycka in som bedömare vid prisutdelningen. Ja, det är utmärkt. Men skall vi använda statsmedel till i första hand sådana här saker? Nu gällde det inte i mitt anförande, Ulla Tillander, att dela upp verksamheten, utan jag sade att av de fem olika uppgifter som lekmiljörådet har att syssla med är huvuddelen — allt utom informationen — redan lagt på andra organisationer och institutioner, där inte minst bostadsstyrelsens insatser är av största värde. De grundas på just vad som kommer fram i boken om barnen och betongen. Det är just därför vi införde möjligheter till bidrag till miljöförbättring i de stora betonggettona, och det är därför dessa planer skall granskas också från lekmiljösynpunkt. Men, Ulla Tillander, de som var i lekmiljörådet och verkligen kunde det här de flyttade över till bostadsstyrelsen. Det är bostadsstyrelsen som gör granskningen, som nu ålagts länsbostadsnämnderna. Det är detta praktiska vi diskuterar, Ulla Tillander, inte värdet av krigsleksaker. Jag nämnde i mitt anförande att lekmiljörådet hade varit med och träffat en överenskommelse. Men Ulla Tillander trodde kanske att jag skulle tillbringa tiden i talarstolen med att försöka riva upp ett gammalt riksdagsbeslut. Det var inte det det gällde. Ulla Tillander svarade inte på min fråga: Varför skall man ha två extra tjänster som vaktmästare, 40 000 kr. för extra bevakning och 50 000 kr. i anslag för förbättring av egen miljö? Jag vore tacksam att få svar på den frågan.

Herr talman! Jag vidhåller att det fina med lekmiljörådet är just helhetssynen på barnet. Men denna är möjlig bl.a. därför att det i rådets styrelse ingår, förutom tre parlamentariker, personer som arbetar i det statliga verk som Ingrid Sundberg nämnde. Det finns representanter för t.ex. SÖ, konsumentverket, socialstyrelsen, statens planverk och bostadsstyrelsen. Jag tror att de i rådets styrelse som representerar de här verken förvånar sig över en motion, där det krävs en nedläggning av vår verksamhet med hänvisning till att de skulle överta den..De verk som reservanterna nämner och som Ingrid Sundberg hänvisar till sysslar inte speciellt med lekens betydelse. Det gör vi. Däremot samarbetar vi med verken. Bostadsstyrelsen t.ex. har tillsammans med lekmiljörådet utarbetat skriften God bostad bra miljö. Med konsumentverket har vi samarbetat när det gäller säkerhetsfrågor — detta för att bara ge ett par exempel. Sedan skulle jag på nytt vilja ta upp frågan om samhällets styrning, och det vore bra om Ingrid Sundberg ville ge mig ett svar. Det är ganska överraskande att höra en sådan anklagelse från en representant för ett parti som gärna talar om behovet av normer. Normer är ju styrande, men skall de ha någon mening måste de vara gemensamma för många familjer. Normerna styr därför att de påverkar föräldrarna som i sin tur påverkar barnen. Vi har normer och regler i läroplanerna, och de verkar ju styrande. Leken i förskolorna har naturligtvis avsiktligt en styrande effekt, som är diskuterad och definierad i utredningar, t.ex. i barnstugeutredningen. Där utövas faktiskt ett styrande vid sidan av föräldrarna, men det är en hjälp åt föräldrarna. Precis på samma sätt förhåller det sig med lekmiljörådet. Listan kunde göras ännu längre. Så till talet om byråkrati. Ingrid Sundberg talade om de två vaktmästarna. Tycker inte Ingrid Sundberg att det finns angelägnare mål för en jakt på byråkrati än att ge sig på det lilla effektiva lekmiljörådet? Det är väl ändå inte fel att det är effektivt.

Herr talman! Jo, Ulla Tillander, det är nog fel att påstå att det är effektivt. Det talades förut om ömma tår. Jag undrar om inte de ömma tårna sitter på den person som i den här debatten talar i vi-form. Jag har ställt frågan: Vad gör lekmiljörådet som andra organ eller institutioner inte kan göra eller som de inte redan gör? Det är det som jag tycker är det väsentliga. Jo, då är det informationen, och sen är det också talet om lekens betydelse. Jag skulle vilja erinra Ulla Tillander om den forskning angående förskolebarnens utveckling och förskolebarnens miljö som bedrivs på många ställen här i landet. Inte minst inom den nya högskolan, där även förskollärarnas utbildning skall ge utrymme för forskning, kommer denna typ av forskning att ytterligare intensifieras. Det är alltså inte fråga om att överföra, utan det gäller att konstatera att alla de här uppgifterna — dock icke att vara prisbedömare i ICA-Kurirens tävling om hemmagjorda leksaker — redan finns utlagda på andra institutioner. Skall man bry sig om att ge sig på sådana här småsaker? Jag hade, herr talman, begärt 5 minuter för mitt anförande, Ulla Tillander 15. Jag ville under 5 minuter tala om varför jag tycker att lekmiljörådet borde avskaffas. Nu har det blivit en debatt, därför att det visar sig att det för de elva som sitter i styrelsen är angeläget att ha rådet kvar, men i och för sig kan en sådan grupp fungera ändå. Jag har ställt en fråga, och jag har inte fått svar på den. Det är alldeles riktigt att Ulla Tillander ställde en fråga till mig om samhällets styrning, som jag också skall svara på. Vi har från moderata samlingspartiets sida som absolut grunduppfattning att det stora och huvudsakliga ansvaret för barnen — barnens vård, barnens lek och barnens fostran — ligger på föräldrarna. Varje påverkan på barnen innebär naturligtvis en styrning, men jag tror att Ulla Tillander får skilja på negativ påverkan och den information som man ger föräldrarna — inte minst den information som innebär hjälp och stöd och som allt fler föräldrar behöver när deras barn skall växa upp i ett besvärligare samhälle. Men, Ulla Tillander, jag har fortfarande inte fått något exempel på hur lekmiljörådet har stött föräldrarna i den här frågan. Däremot har många andra instanser gjort det, och inte minst har forskningen vid våra universitet och lärarhögskolor varit värdefull.
Herr talman! Jag har försökt motivera lekmiljörådets verksamhet. Jag kan inte på några minuter redogöra för allt det som lekmiljörådet har gjort under åtta år. Den förnöjsamhet som motionen avspeglar ger en ganska avslagen bismak. Där finns varken visioner för framtiden eller kritik mot nutiden. Det enda Ingrid Sundberg har att komma med i sina inlägg här är att hon frågar oss hur det kommer sig att vi kräver ytterligare två vaktmästartjänster. Det är väl ändå ett tydligt bevis på att argumenten tryter! Man borde ge sig ut på andra jaktmarker när det gäller att jaga byråkrati. Bilden av byråkrati i dess mest förfärande form är ett maskineri som utåt är stängt och slutet som en knuten hand, men som inåt är idogt och självproducerande och självkonsumerande. Jag vill hävda att med lekmiljörådet är det precis tvärtom. Lekmiljörådets verksamhet är utåtriktad. Jag har redan gett exempel på det, och det skulle vara lätt att ge ytterligare exempel. Vad man skulle ha kunnat kräva vore att motionärerna, innan de skrev sin motion, åtminstone hade gjort ett rimligt försök att sätta sig in i lekmiljörådets verksamhet. I motionen finns många motsägelser och där finns rent av osanningar. Jag tänker särskilt på det som anförs i motionens sista stycke: ”Något egentligt resultat av rådets verksamhet, som gör kostnaderna för detsamma befogade, anser vi inte föreligger.” Jag anser att motionärerna på den punkten har brustit i att informera sig om rådets verksamhet innan motionen skrevs.

Herr talman! Regionsjukvårdsutredningens betänkande, som avlämnades föregående år, medför om det realiseras att antalet sjukvårdsregioner minskas från sju till sex. Det betyder att Örebroregionen omstruktureras och att i denna region ingående län och andra områden överföres till andra regioner. Men inte enbart den regionen förändras — Medelpad och Jämtland överföres till Umeåregionen och södra Halland tillföres Göteborgsregionen. Utredarna föreslår att de närmare konsekvenserna för Örebro läns landsting blir föremål för undersökning. Byggnads-, utrustningsoch personalmässigt, regionalpolitiskt och inte minst för sjukvården själv uppstår helt naturligt stora problem. Den fråga man — med all respekt för utredarna — kan ställa är: Vore det inte bättre att finna andra vägar för att lösa frågan om befolkningsunderlag och anknytningen till medicinsk fakultet? Det borde t.ex. mera ha studerats, om det egentligen är några avgörande problem med den nuvarande indelningen och, om så är fallet, om det hade funnits andra vägar för framtiden. Statsrådet har numera tillsatt utredare med experter bl.a. från den utredning som lagt fram för vår region så katastrofala förslag. Vi är naturligtvis glada att detta viktiga arbete kommit i gång och hoppas, att nya kunskaper och faktorer skall komma fram, som förändrar läget när besluten definitivt skall fattas här i riksdagen. Remisstiden pågår f. ö. parallellt med den startade utredningen, och vi hyser förhoppningar om att också remissinstanserna skall ge nya uppslag. Under den allmänna motionstiden i januari i år avlämnades i denna fråga en motion underskriven av ett stort antal ledamöter av kammaren. I motionen krävs att den nya utredningen skall studera möjligheterna att till regionsjukhuset i Örebro förlägga huvudansvaret för efteroch vidareutbildning av läkare m.m. samt för vårdutveckling och vårdforskring. Denna idé är framsprungen ur det faktum att det vid enheten i Örebro under åtta år gavs klinisk utbildning för läkare med utländsk läkarexamen. Ett sextiotal sådana utexaminerades per år. Utbildningen leddes av en klinikchef vid sjukhuset och stod under överinseende av inspektor från medicinska fakulteten i Uppsala. Som lärare fungerade sjukhusets egna läkare. De resurser som i övrigt stod till förfogande var av samma omfattning och kvalitet som vid universitetsklinikerna. Verksamheten visade att regionen mycket väl kan fungera för uppgifter i denna typ av utbildning. Årligen förekommer s.k. regionsjukvårdsdagar avsedda för läkare, administratörer och förtroendevalda inom regionen. Under tre år har en mer systematiserad form av eftervårdsutbildning av läkare bedrivits inom sjukvårdsregionen. Dessa fyradagarskurser anordnas varje termin och samlar 150-200 deltagare. Landstinget, Örebro läkarsällskap samt Örebro läns läkarförening står för ansvaret. Allmänna konferenser med ämnen som produktionskontroll inom sjukvården och omvårdnadsforskning ger tillfälle för läkare, administratörer och politiker att utbyta erfarenheter. Den resurs som regionsjukhuset utgör är dock förutsättningen för sådana arrangemang, för att ge kvalitet åt dessa och för att skapa en miljö för kreativ utveckling i sjukvården. Även på forskningsområdet har regionsjukhuset genom huvudmannen tagit olika initiativ. Här har frågan om målsättning och förutsättningar för forskningsprojekt diskuterats. Regionsjukhuset bedömdes därvid som en central förutsättning. Vid en forskningsinventering nyligen har man konstaterat att en avsevärd verksamhet inom den kliniska forskningen bedrivits vid enheten i Örebro, särskilt under de senaste fem åren. Landstinget avsätter självt 200 000 kr. årligen till en forskningsfond. Hittills har 650 000 kr. utdelats till olika projekt, främst inom medicinsk forskning. Landstinget har också anställt forskningsadministratör. Kurser och kontaktverksamhet utvecklas efter hand. Yrkesmedicinska kliniken vid regionsjukhuset har uträttat ett banbrytande arbete när det gäller miljöförbättringar i arbetslivet. Vid utskottets behandling av vår motion framkommer nu att utskottet förutsätter, att den nu tillsatta utredningen även omfattar de frågor som nämns i motionen 227. Det gäller då möjligheterna att till regionsjukhuset i Örebro förlägga huvudansvaret för efteroch vidareutbildning av läkare samt vårdutveckling och vårdforskning. Något riksdagsinitiativ behövs således inte, säger utskottet. Min fråga till utskottets talesman blir då: Kan man utgå från att utredningen kommer att beakta de i motionen aktualiserade frågorna? Det är för oss inom regionen av största intresse att inga aspekter blir utelämnade i sammanhanget. Vi förväntar oss ett svar i dag. Kommer detta icke från någon i utskottet, så kanske jag får vidarebefordra frågan till statsrådet Lindahl.